Herr talman! Till dagens debatt, angående vissa kyrkliga frågor, vill jag gärna komma med några personliga reflektioner. Min far, Åke Zetterberg, var riksdagsledamot från Stockholm för socialdemokraterna under många år. Han var ordförande i Broderskapsrörelsen och han hade den ovanliga kombinationen att samtidigt vara präst, pastor primarius, och självklart mycket engagerad i frågan om kyrka--stat. Han deltog under många år i utredningen om kyrka--stat, som arbetade med direktiv från Alva Myrdal. Jag har påtagliga minnen från min barndom om ständiga diskussioner på hemmaplan om denna utrednings idoga arbete. Han föreföll övertygad om att utredningen skulle resultera i beslut efter rimlig tid. Jag har nu roat mig med att läsa några gamla protokoll där min far beskriver arbetet med denna utredning. Han betonar i en riksdagsdebatt 1962 hur mycket tid som utredningen redan har avsatt. Jag citerar direkt ur protokollet: ''Utredningen har ingalunda på något lamt eller föga intresserat sätt tagit itu med sina uppgifter för att kunna dra ut arbetet långt på tiden, utan det arbetsprogram som uppgjorts för utredningen bör kunna bidra till att konkreta förslag framlägges relativt snart. Det finns ett avskräckande exempel i den utredning som för några årtionden sedan företogs i Danmark. Man förbrukade då femton år på ett utredningsarbete som slutade i ett betänkande, vilket tillhör det mest svårpenetrerade som kan tänkas, med reservationer och ytterligare reservationer inne i reservationerna. Betänkandet föranledde inte heller några som helst praktiska åtgärder. När det gäller utredningen kyrka--stat har man vänt på steken och börjat med att utreda ett antal alternativ, vilka sedan vederbörande får överväga när utredningens resultat föreligger.'' Herr talman! När jag läser utskottets svar på de olika motioner som föreslår att kyrkan skiljs från staten, och där ingen förändring föreslås från utskottets sida, utan man hänvisar till nya utredningar, kan jag inte låta bli att fundera över vad min far skulle ha sagt i dag. Kunde han verkligen drömma om frågan om att att skilja kyrkan från staten inte skulle vara färdigutredd i dag, 1990? Skulle han ha trott att Sverige med bred marginal skulle ha slagit Danmarks 15 års utredande om frågan? Knappast. Utredningsförfarandet om kyrka--stat måste tillhöra rekorden för långbänk i riksdagen. Det är faktiskt förvånande med tanke på med vilken snabbhet man i dag vill behandla andra utredningar som t.ex. gäller författningsförändringar. Jag är övertygad om att det går att utreda och snabbt komma till beslut i de här frågorna, med full hänsyn och respekt tagen till svenska kyrkans medlemmar och med hänsyn tagen till det kulturarv som svenska kyrkan utgör för alla medborgare i dag, även för de icke troende. Herr talman! Jag undrar om mina barn skall behöva diskutera och eventuellt stå i riksdagen eller på annat håll och debattera frågan om att skilja kyrkan från staten. Jag tycker att det är dags att fatta beslut i dag. Jag hänvisar här till vänsterpartiets reservationer. Vad gäller medlemskapsregler tycker jag att Ylva Annerstedt argumenterade på ett sätt som jag kan dela, nämligen att det gäller en klar religionsfrihet. I övrigt vill jag yrka bifall till reservation 3 från vänsterpartiet.

Herr talman! Detta är verkligen en långbänksfråga. Jag tycker själv att det är litet tråkigt och litet slöseri med tid att under min korta tid i riksdagen gå upp en tredje gång för att debattera kyrka--stat-frågan. Men det är ingenting mot den situation som Eva Zetterberg så vältaligt tog upp alldeles nyss. Detta är en följetong som snart måste få ett slut. Våra åsikter i kyrka--stat-frågan är välformulerade i reservationerna, och jag tänker inte gå djupare in på dem. Den här frågan måste komma vidare. Det går inte att utreda någonting som redan är utrett hundratals gånger. Samma sak gäller medlemskapsreglerna i religionsfrihetslagen. Ylva Annerstedt tog upp detta i ett anförande som jag kan ställa upp bakom. Det är också en fråga som har debatterats åtskilliga gånger i riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och reservation 5 och hoppas att riksdagen snart kan komma fram till beslut i dessa utredningsfrågor.

Herr talman! Jag skall bara beröra de reservationer som gäller stat--kyrka-frågan. Det finns olika inställningar i de reservationerna. Centern reserverar sig direkt för en bevarad samverkan mellan stat och kyrka. I folkpartiet har man en klar viljeinriktning. Man önskar en skilsmässa men vill ändå avvakta utredningar och ser detta som en successiv process. Miljöpartiet och vänsterpartiet vill däremot mycket mer klart och omedelbart tillkännage för regeringen att man vill ha ett förslag om en skilsmässa. Jag vill gärna säga att jag med stort intresse lyssnade till Eva Zetterbergs anförande, i all synnerhet som jag också var god vän med hennes far och hade möjlighet att diskutera många politiska frågor med honom, bl.a. denna. Vi var från socialdemokratisk sida för den utredning som leddes av Alva Myrdal. Men det vi hela tiden betonade i den diskussionen var, att om man på det här området skall åstadkomma en reform, bör man inte göra det i strid mot en bred folkopinion, utan man måste ha en bred folkopinon med sig. Utifrån dessa utgångspunkter är det tragiska att Göran Åstrand har alldeles rätt. Opinionen har under alla dessa år varit mycket splittrad. Nu hoppas jag att man, efter de pågående utredningar som bl.a. Göran Åstrand nämnde, på nytt skall kunna diskutera de här frågorna och inte bara diskutera, utan kunna komma fram till ett ställningstagande. Det bör enligt min mening gå i riktning mot en relationsförändring, vilken ofta brukar beskrivas som en skilsmässa mellan stat och kyrka. Det är min bestämda uppfattning. Jag känner också en viss otålighet inför detta långa utredande kring dessa frågor. Jag tycker ändå att det är riktigt, om man har denna uppfattning, att man vill samla en bred opinion bakom ett sådant här förslag. I sådant fall bör man inte i dag gå fram med ett ställningstagande, utan man bör avvakta de utredningar som finns och sedan försöka skapa största möjliga enighet. Jag vill inte ge upp hoppet om att man skall kunna vinna denna enighet. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga delar.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att det krävs en opinion ute bland människorna för att genomföra viktiga förändringar. Den skall vi vara mycket aktsamma om i alla sammanhang, inte bara i detta avseende. Men om vi skall kunna få en förankring för ett beslut om att skilja kyrkan från staten, åligger det de partier som faktiskt driver den frågan, som är ense med oss om att det vore viktigt att göra den förändringen, att på allvar föra ut den uppfattningen bland sina partiorganisationer, föra ut den bland människor. Jag vet att opinionen även bland dem som tillhör svenska kyrkan är delad, men många hävdar också att det vore en vinst för själva kyrkan och för den kristna tron att få detta skiljande till stånd och få bort prägeln av svenska kyrkan som en bland alla andra myndigheter i vårt land. Jag tror alltså inte att vi gör kyrkan en otjänst genom att skilja den från staten. Jag tror tvärtom att det skulle befrämja kyrkans eget arbete. Jag hävdar bestämt att det är partiernas uppgift att föra ut frågan och se till att man hittar så smidiga och enkla lösningar som möjligt. Det finns skisserat sedan många år tillbaka.
Herr talman! Jag tycker nog att det är rimligt att de partier som anser att ett skiljande bör komma till stånd också uttalar sin avsikt och sin mening. Det är ju så i all utredningsverksamhet att man har ett mål med sitt utredande. När man har en förutsättningslös utredning talar man om det från början. Men här har man ju faktiskt inte en förutsättningslös utredning. Här finns en majoritet för att svenska kyrkan inte skall fortsätta att vara en offentlig myndighet. Det är då rimligt att man uttalar det. I utskottsbetänkandet ges inga som helst argument för att man nu inte gör någon meningsyttring. I förra årets debatt beklagade Jan-Erik Wikström att utskottet hade avfärdat den här frågan med fyra rader; i årets betänkande räcker det med två och en halv. Jag beklagar det också.
Herr talman! Det är ju inte så att det inte har hänt någonting under de 30 år som den här frågan har utretts. Förslag har lagts fram. En del har avvisats. Det har skett en utveckling mot en friare ställning för kyrkan och nu finns det ytterligare utredningar som arbetar. Jag vill gärna säga att det i det läget är riktigt att inta en avvaktande hållning. Men låt mig även anmäla en viss otålighet. Snart är det verkligen nödvändigt att övergå från ord till handling.
Herr talman! Jag noterar att Olle Svensson inte alls berör medlemskapsfrågorna. Vår reservation som gäller medlemskapet i svenska kyrkan tar upp en mycket viktig principiell medborgerlig frihet, nämligen religionsfriheten. I dag råder inte full religionsfrihet. När utländska medborgare får svenskt medborgarskap införs de automatiskt som medlemmar i svenska kyrkan om de tillhör den evangelisk-lutherska tron. Tycker verkligen Olle Svensson att det är rimligt att vi skall ha den ordningen i fortsättningen också?
Herr talman! Som framgår av utskottets betänkande har den frågan uppmärksammats och är föremål för utredning. Jag anser självklart inte att man skall påtvinga någon medlemskap i kyrkan. Jag tror att man kommer att kunna lösa detta. I övrigt har ju medlemskapsfrågan samband med den stora fråga som vi här har talat om, nämligen relationen mellan stat och kyrka. Den kommer alltså upp i ett naturligt sammanhang. I avvaktan på detta finns det speciella regler i grundlagen. Jag har själv varit med och diskuterat dem i fri och rättighetsutredningen.
Herr talman! Jag anser faktiskt inte att medlemskap i svenska kyrkan för andra trosbekännare hör samman med den stora utredningen. Det handlar om helt andra saker. Det handlar om rätten för andra trosbekännare att inte behöva bli medlemmar i svenska kyrkan automatiskt. Detta har utretts i sju år. Jag tycker inte att vi skall behöva vänta längre. Det här är en grundlagsfäst frihetsfråga som riksdagens konstitutionsutskott borde beakta. Dessutom har JO uttalat kritik i den här frågan. Justitieombudsmannen är ju allmänhetens förespråkare i det här fallet. Är det då inte meningen att vi skall fästa något som helst avseende vid vad JO säger? Vi kan inte vänta i sju år till på att det skall komma ett förslag. Det är riksdagens skyldighet att bevaka svenska medborgares grundlagsfästa friheter.

Herr talman! Jag vill hänvisa till utskottets betänkande s. 7, där vi just berör den här frågan. Vi understryker att ett initiativ bör kunna komma från kyrkan och vidare att man överväger detta inom svenska kyrkans centralstyrelse. Detta kan alltså prövas vid sidan om de stora utredningarna. Jag menar alltså att det som här förts fram från JOs sida bör vi kunna överväga i ett särskilt sammanhang.
Herr talman! Nu är det ju faktiskt så att vi har väntat på ett initiativ i sju år från svenska kyrkan i den här frågan. När nu inget sådant initiativ har kommit under den här tiden, är det riksdagens och konstitutionsutskottets skyldighet att bevaka svenska medborgares fri och rättigheter enligt grundlagen.

Herr talman! Jag kan inte låta det som Ylva Annerstedt säger stå opåtalat, nämligen att det inte skulle ha tagits några initiativ från svenska kyrkan på sju år. Man har ju genomfört ett utredningsarbete efter beslut av kyrkomötet. Det har varit på remiss till svenska kyrkans samtliga 2 500 församlingar och en rad organisationer i övrigt. Det finns ingen opinion för att vidta den förändring som Ylva Annerstedt efterlyser. Beträffande frågan om invånare i Sverige som inte är svenska medborgare vill jag peka på att det inte är så ensidigt som Ylva Annerstedt säger. Det finns ett par hundra tusen finska medborgare som bor i Sverige och som anser det som fullkomligt självklart att de tillhör den svenska evangelisklutherska kyrkan i och med att de har varit medlemmar i den finska evangelisk-lutherska kyrkan. Men så är det inte. Det finns alltså två sidor av den här saken.
Herr talman! Vi skall inte vänta på en opinion inom svenska kyrkan för att tillförsäkra svenska medborgare deras grundlagsfästa fri och rättigheter. Det faktum att det finns en stor grupp som tycker att det är självklart att man automatiskt skall bli ansluten till svenska kyrkan hindrar inte att det är vår skyldighet att bevaka deras rättigheter som inte vill bli automatiskt anslutna till svenska kyrkan.
Herr talman! Det finns möjlighet för var och en att få frågan om medlemskap i svenska kyrkan prövad. Det är alltså inget tvång.
Herr talman! Det är ett tvång i så måtto att man automatiskt blir ansluten och att det krävs en viljeyttring. Man måste tala med pastorn i församlingen för att inte bli automatiskt ansluten. I alla andra sammanhang är vi kritiska mot en sådan ordning. Inom folkpartiet liberalerna tycker vi att det är självklart att man även när det gäller religionsfrihet skall befästa sitt medlemskap med en aktiv handling.

Herr talman! Jag satt kvar i min bänk under det långa replikskiftet, och jag skall inte ta upp en debatt som just är avslutad, utan jag vill ta upp två andra principiellt viktiga frågor som berör samma intressefält, men med några nya dimensioner. Hur skall vi huvudmannaskapsmässigt hantera frågan om icke kristnas begravningar? Detta är en svår fråga. När vi i utskottet behandlade det här ärendet, berättade jag att jag var med i den utredning som har gjort underlaget, nämligen 1982 års kyrkokommitté. Vi arbetade i rätt många år med en hel rad frågor som gällde strukturen i samhället och i kyrkan, och främst hur vi skulle ha det med den organisatoriska strukturen. När det gäller svenskar, som är medlemmar i vår kyrka, är det självklart att svenska kyrkan skall vara ansvarig. Vi valde i kommittén -- och det har sedermera kyrkomöte och riksdag bekräftat -- att flytta ansvaret från församlingar till pastorat för att möjliggöra att kyrkogårdsväsendet organiserades på ett rimligt sätt. Men det går inte, sade vi i utredningen, att lägga ansvaret på pastorat när det gäller begravningsplatser för icke kristna; vi måste finna en annan huvudman. Då diskuterades två huvudmän. Den ena var stiftssamfälligheten, alltså den nya organisation vi har på stiftsplanet, och den andra var den borgerliga kommunen. Det var mycket delade meningar i utredningsarbetet, men vi bestämde oss slutligen för att föreslå att det skall vara stiftssamfälligheten som har ansvaret. När detta material remissbehandlades framkom två opinioner, som var i stort sett lika stora. Den opinion som var emot förslaget sade att det finns en rad principiella invändningar mot att den kristna kyrkan skall ha ett organ som ansvarar för begravning av icke kristna. Det är den uppfattningen som fyra partier nu har följt upp i reservation 1 till det här betänkandet. Vi har menat att man bör utreda om ändå inte någon annan än svenska kyrkan skall vara ansvarig för dessa begravningsplatser. Reservation 1 är principiellt viktig och intressant. Det här är en svår fråga. Det handlar i första om att få en huvudman som kan ta ansvar för denna verksamhet på ett tillräckligt stort område, så att underlaget för åtgärderna är tillräckligt stort. Man bör också lösa den principiella frågan. Även om jag, som alla vet, är starkt engagerad i svenska kyrkan, hör jag till dem som menar att man här bör finna en lösning där kyrkan icke är huvudman. Det kan också bero på att jag som gammal kommunalman i Stockholm är van vid att vi i Stockholm -- sedan 1925 -- har en ordning som innebär att den borgerliga kommunen är ansvarig för kyrkogårdsförvaltningen. Jag har alltså personliga erfarenheter av att den borgerliga kommunen kan hantera den här typen av frågor. Herr talman! Den andra frågan handlar om gravrätt, och den är också principiellt mycket viktig. Som företrädare för mitt parti skall jag här ställa mig på gravrättsinnehavarens sida gentemot kyrkan, och i första hand gentemot kyrkogårdsförvaltningarna. Om ni har läst betänkandet, så vet ni att det egentligen handlar om huruvida man har möjlighet att bryta -- och inte fullfölja -- det avtal som från början rimligen har som utgångspunkt den dödes önskemål, och sedan gravrättsinnehavarens. Man kan svara ja eller nej, och vi som står för reservation 2 i det här betänkandet svarar nej. Vi menar att man inte får bryta det avtalet. Det finns rättssäkerhetsaspekter, men det finns också, menar vi, alldeles klara aspekter som gäller kultur och tradition -- och det är för mig mycket viktiga aspekter. Våra kyrkogårdar skulle, som vi skriver i reservationen, komma att förändras om man följer regeringens förslag på den här punkten. Jag skall be dem av ledamöterna som är så intresserade att de är närvarande här i salen att fundera litet på hur våra kyrkogårdar skulle komma att förändras om man följer förslaget. Det innebär nämligen att kyrkogårdsförvaltningarna, när man inte kan identifiera gravrättsinnehavaren, plötsligt förändrar -- gör om -- kyrkogården. Det är ju så vi gör i alldeles klara termer, fast jag menar att man skall ha det långa perspektivet och inte det ytterst korta perspektiv som regeringen här har valt. Vi tycker att denna fråga är så viktig att man av dessa skäl -- rättssäkerheten och integriteten för gravrättsinnehavaren, traditionella och kulturella skäl -- bör direkt och bestämt avvisa regeringens förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! I vår motion har vi påpekat att det är principiellt felaktigt ur religionsfrihetssynpunkt att svenska kyrkan skall ha huvudmannaskapet för allmänna begravningsplatser också för dem som inte tillhör något kristet samfund. Utskottsmajoriteten anger som ett argument att alla ju betalar skatt till svenska kyrkan för begravningsväsendet. Enligt min uppfattning är detta inte något argument för att behålla den rådande ordningen; det är ju faktiskt bara en beskrivning av hur verksamheten finansieras just nu. Vi anser att det finns flera frågor att utreda innan vi kan fatta beslut om verksamheten -- för det första huvudmannaskapet för verksamheten, för det andra hur den skall organiseras och för det tredje hur den skall finansieras. Därför har vi föreslagit att man skall tillsätta en arbetsgrupp som analyserar dessa frågor. Jag tycker inte att det bara handlar om att vara rationell i det här sammanhanget. Det handlar om vad människor av annan trosbekännelse känner för sin religion och dess begravningsritualer. Det handlar om att ha respekt för de hinduer, buddister och muslimer som är upprörda och bestörta över att svenska kyrkan, som företräder en helt främmande religion, skall ha ansvar för deras begravningsväsende.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

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att den här frågan kan avgöras i stor enighet. Detta har underlättats genom kontakter partierna emellan, i utredningsarbete och även genom överläggningar innan propositionen har lagts fram. Jag behöver väl inte säga att det här är en fråga där vi inte har några partikontroverser. Det är en fråga där man får försöka nå fram till så bra resultat som möjligt. Den här ekumeniken har kunnat fullföljas under utskottsbehandlingen, och vi framlägger ett i allt väsentligt enhälligt betänkande. De båda reservationerna skall jag gärna något kommentera. Jag tycker att reservation 1, som Göran Åstrand och Ylva Annerstedt har talat för, företräder en principiellt respektabel linje. Men samtidigt klargörs i betänkandet att praktiska skäl kan tala för den lösning av huvudmannaskapsfrågan som förordas i propositionen, nämligen att huvudmannaskapet ligger hos stiftssamfälligheterna. Göran Åstrand har ju själv genom sin förändrade inställning under utredningens gång visat att detta är en bedömningsfråga där man kan komma fram till olika resultat. Jag vill ändå understryka att det är självklart att man här måste visa respekt för olika berörda trossamfund och andra grupper. Utskottet uttalar också att garantier bör skapas för att dessa grupper ges möjligheter att påverka utformningen av de allmänna begravningsplatserna. Ytterligare en gång vill jag understryka att även det här förslaget i propositionen har utformats efter överläggningar och noggrann utredning. Det är möjligt att man så småningom, när man har skaffat sig erfarenheter, kan ha anledning att komma fram till andra resultat och pröva andra ting. Men för närvarande bedömer jag reservationens yrkande om nya övervägande som otillräckligt motiverat. Med anledning av reservationen om gravrätt, som går ut på ett fullföljande av krav som ställts i en moderat motion, vill jag erinra om att propositionens förslag inte innebär en ändring av gravrättens rättsliga natur i förhållande till nuläget. Jag har litet svårt att följa Göran Åstrands tankegång. Som jag ser det är det inte stötande för rättskänslan att gravrätten anses återlämnad till upplåtaren, om det inte finns någon bärare av gravrätten. För mig, och säkerligen för alla andra som då och då besöker kyrkogårdar, är det lätt att instämma i Göran Åstrands åsikt att dessa representerar viktiga kulturhistoriska värden och att vi självklart inte skall göra några stora förändringar. Vi kan utgå från att de kyrkor och myndigheter som finns representerade och har inflytande inte är okänsliga. I en särskild lag regleras också skyddet för dessa värden. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall för utskottets hemställan.

Herr talman! Olle Svensson sade inledningsvis något viktigt som också jag borde ha sagt. I detta stora och tunga samt principiellt viktiga frågekomplex har det förekommit överläggningar som skapat en bred enighet, och här fattas en rad mycket viktiga beslut. Jag har lyft fram två delfrågor i detta komplex. Låt mig korrigera Olle Svensson på en punkt. Vad gäller huvudmannaskapet för begravningsplatser för icke kristna säger han sig inte se någon annan möjlighet. Där har nog Olle Svensson fel, därför att regeringen ser andra möjligheter. Den kan, som framgår av propositionen, låta borgerlig kommun som ansöker därom ta ansvar för kyrkogårdarna. Det är en oerhört viktig kommentar. Så har exempelvis Stockholms stad gjort, och det har man också gjort på några andra håll i landet. I exempelvis Malmö och Tranås har man prövat möjligheten med annat huvudmannaskap. Om detta blir vanligare eller mindre vanligt lägger jag mig inte i just nu, men jag noterar mera som en korrigering av det Olle Svensson sade att möjligheten finns. Så till frågan om gravrätten, som jag inte tycker vi skall bråka om. Jag hade gärna sett att man hade valt att ställa sig på gravrättsinnehavarens sida. Olle Svensson säger, att om det inte finns någon bärare av gravrätten, så kan kyrkogårdsförvaltningen vidta åtgärder. Men det är precis det som är problemet, Olle Svensson. Om det inte finns någon bärare, finns det kanske ändå en tanke bakom gravrätten. Det bör kanske ändå finnas en gravsten och en plats som anhöriga kan besöka. Vi ger uttryck för oro att man, om det inte finns någon bärare, vidtar åtgärder som gravrättsinnehavaren och den avlidne ursprungligen inte hade tänkt sig.
Herr talman! Jag noterar Olle Svenssons uttalande om att det kan bli aktuellt med nya överväganden vad gäller begravningsväsendet. Som det nu är fungerar det faktiskt, även om vi vet att det finns konflikter. Det finns också indikationer på att verksamheten på sina håll inte fungerar särskilt bra. Det har att göra med fundamentalt olika synsätt på religon och kultur. Det kan finns andra lösningar, förutom huvudmannaskap för svenska kyrkan eller för en borgerlig kommun, som vi i detta läge -- utan att ha gjort en utredning -- inte har kommit på. Vi tycker det vore bättre med en genomlysning av frågan innan beslut fattas. Det gäller att undvika att rusa in i ett stadfästande av huvudmannaskapet som vi kanske snart på nytt måste ändra. Därför har vi föreslagit att en analys av frågan skall göras.
Herr talman! Jag är glad över att Göran Åstrand korrigerade mig, om jag nu uttryckte mig oklart. Jag sade att det klargörs i betänkandet att praktiska skäl talar för den här lösningen av huvudmannaskapsfrågan. Jag borde ha sagt att huvudregeln är att huvudmannaskapet i princip ligger hos stiftssamfälligheterna inom svenska kyrkan. I övrigt ställer jag mig bakom propositionens linje. Det betyder inte att jag anser att andra möjligheter skall vara uteslutna. Jag tycker att man i reservationen om gravrätt målar i alltför dystra färger med tanke på det ansvar som jag tror att myndigheten kommer att ta. Det ligger också en garanti i lagen när det gäller att skydda kulturella och kulturhistoriska värden. Jag står således fast vid mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Grunden för ett modernt energibeskattningssystem måste vara att skatten skall ha en miljöstyrande effekt. Den energibeskattning som träder i kraft den 1 januari 1991 blir inte tillräckligt styrande mot miljövänliga alternativ. De globala klimatförhållandena är troligen de allvarligaste miljöhoten mot vår planet. Det är därför nödvändigt att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären. I konsekvens härmed förordar moderata samlingspartiet att all energibeskattning baseras på en koldioxidskatt avseende fossila bränslen i kombination med en indelning av oljeprodukter i olika miljöklasser på motsvarande sätt som avses träda i kraft den 1 januari 1991. Det innebär att vi vill kombinera vårt förslag med stimulansbidrag i miljöklasserna 1 och 2 för att få en harmonisering med de nya bestämmelserna. Moderaterna vill alltså införa nollmoms avseende tillhandahållande av fjärrvärme. De socialdemokratiska skattehöjningarna den 1 januari 1991 leder till att priset på bl.a. fjärrvärme med hänsyn till momseffekten stiger mycket kraftigt och därmed får en hämmande inverkan på utnyttjandet av det miljövänliga fjärrvärmealternativet. Sammanfattningsvis innebär den moderata energibeskattningen att vi stimulerar till användning av miljövänliga alternativ som biobränslen, vind och sol. Produktion av el med hjälp av icke-fossila bränslen punktbeskattas inte enligt det moderata förslaget. Biobränslebaserad fjärrvärme blir helt skattefri med vårt förslag. Ingen punktbeskattning och ingen mervärdeskatt förekommer. Den proposition som ligger till grund för dagens betänkande från skatteutskottet innebär att en del oljeprodukter som tidigare inte beskattats nu skall omfattas av de nya reglerna om miljödifferentierad beskattning. Med en koldioxidutsläppsrelaterad energibeskattning enligt moderat modell hade dessa produkter redan inrymts i skattebasen. Det visar på ett tydligt sätt att vårt energibeskattningsförslag förutom miljöstyrande dessutom är enkelt, rakt och entydigt. Det är bra att utskottet delar vår uppfattning att regeringen bör analysera konsekvenserna av de miljöklasser som införs den 1 januari 1991 och snarast återkomma till riksdagen med en redovisning och eventuella förslag. Vid en eventuell omröstning avseende mom. 1 i detta betänkande kommer moderata samlingspartiet att avstå från att rösta, eftersom vi i grunden vill ha en annan energibeskattning. I propositionen föreslår regeringen också införande av en lagerskatt avseende de oljeprodukter som i dagsläget undgår beskattning. Regeringen hade kännedom om detta förhållande redan i april i år. Regeringen hade således möjlighet att i samband med att riksdagen fattade beslut om en ny energibeskattning i juni månad ta itu med den konkurrenssnedvridning som föreligger. Det finns enligt vår uppfattning inget skäl att nu i efterhand införa en lagerskatt för att lindra regeringens senfärdighet. Det är fråga om en retroaktiv lagstiftning. Vi har därför motsatt oss införandet av denna lagerskatt. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 5.

Herr talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlar skatteutskottet regeringens proposition 1990/91:19 om ändring i lagen om allmän energiskatt. I lagförslaget sägs att allmän energiskatt och koldioxidskatt skall utgå på i princip alla oljeprodukter som inte uttryckligen undantas i lagstiftningen. Folkpartiet tycker att det är en rimlig princip och ställer sig bakom den tanken. Det är olyckligt att fotogen med vissa tillsatser har runnit i skattefria rör mellan miljöklasserna. Behandlingen i utskottet har också visat på tydliga brister när det gäller definition och differentiering av miljöklasser. Miljöfarliga och hälsovådliga utsläpp fångas inte upp eller beskattas enligt den nuvarande lagstiftningen. Systemet medger inte heller en nödvändig och i allra högsta grad önskvärd stimulans av miljövänliga bränslen. Detta har fått oss i folkpartiet att yrka avslag på förslaget för att regeringen snabbt skulle kunna återkomma med ett bättre underbyggt förslag. Vi har inte nått dithän. Däremot ger utskottet regeringen till känna att dessa problem bör analyseras snarast och att regeringen bör återkomma med redovisning och förslag. Det ser vi naturligtvis som en framgång. Socialdemokraterna har velat dramatisera frågan litet genom att tala om att ett uppskov med lagstiftning skulle kunna leda till skattebortfall på 100 miljoner per vecka. Detta är rena fantasier. I så fall är regeringens senfärdighet helt obegriplig. Det stod klart redan i våras att det här förhållandet rådde. Att då låta frågan bero så länge är inte försvarbart. Propositionen innehåller även ett annat inslag som vi från folkpartiets sida har funnit oacceptabelt, nämligen ett förslag om lagerskatt. De produkter som fanns i lager vid ett visst tillfälle skulle beskattas. Detta innebär uppenbart en retroaktiv lagstiftning och medför risk för att människor som har gjort lagliga affärer skulle kunna drabbas av en beskattning som över huvud taget inte existerade när affären genomfördes. Tidpunkten för ikraftträdandet har skjutits fram, vilket vi ser som en framgång för vårt agerande i utskottet. Detta bör mänskligt att döma kunna innebära att detaljister kan avveckla sina lager utan förluster. Med anledning av den här propositionen har folkpartisten Sören Norrby väckt en motion. Han kräver där bl.a. att riksdagen skall besluta att endast oljeprodukter som distribueras i returförpackning skall undantas från allmän energiskatt. Han avser de mindre förpackningar upp till 5 liter som säljs på mackar och annat. Jag vill gärna understryka att denna motion tar upp ett allvarligt och växande problem. På våra soptippar växer det upp berg av miljöfarliga och miljöskadliga plastprodukter. Utskottet har ställt sig tveksamt till att belasta skattesystemet med den här uppgiften. Jag vill dock fästa riksdagens uppmärksamhet på problemet. Ett retursystem måste komma till stånd. Jag vill även säga ett par ord med anledning av Karl-Gösta Svensons inlägg. Moderaterna kräver nollmoms på fjärrvärme. Av den fjärrvärme som i dag produceras i Sverige torde ca 85 % komma ifrån äldre fjärrvärmeverk med mycket låga kapitalkostnader. Om man skulle införa nollmoms på fjärrvärme skulle det innebära en ren gåva till dessa verk. Det skulle inte på något sätt hjälpa till att förbättra etableringen av ny fjärrvärme eller hjälpa de konsumenter som bäst behöver det. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Den proposition som ligger till grund för detta betänkande innehåller i huvudsak tre komponenter. Det gäller för det första en breddning av det skattepliktiga området för såväl allmän energiskatt som koldioxidskatt. För det andra är det fråga om en differentiering av beskattningen med hänsyn till olika bränslens miljöpåverkan. För det tredje finns förslag om lagerskatt. Basbreddningen, dvs. att i princip alla oljeprodukter skall omfattas av skatteplikten, ställer vi oss i centerpartiet bakom. Däremot tycker vi att differentieringen är otillräcklig. Den är inte tillräckligt styrande. Det är en gammal ståndpunkt från centerpartiet att skatter och avgifter utgör bra ekonomiska styrmedel, som påverkar efterfrågan och därmed också användningen i riktning mot mindre miljöförstörande produkter. Det är angeläget att icke-fossila miljövänliga drivmedel kan introduceras på marknaden och vinna tillräckliga marknadsandelar. En sådan utveckling bör således stimuleras av samhället. Den miljöklassning av oljor som till följd av tidigare beslut träder i kraft den 1 januari 1991 har till syfte att öka användningen av miljövänliga drivmedel. Det beslutet fattades av riksdagen under våren 1990 och bygger på ett förslag som miljöavgiftsutredningen lade fram hösten 1989. Sedan dess har utvecklingen gått framåt. Nya utredningar har lagts fram. Det senaste i den raden är att naturvårdsverket i våras i sitt aktionsprogram LUFT '90 föreslog justeringar av de krav som riksdagen antog ungefär vid samma tillfälle. Förslaget ifrån naturvårdsverket, LUFT '90, innebär dels en skärpning av svavelkravet i miljöklass 2, dels att t.ex. tändvilligheten skall beaktas vid miljöklassindelningen. Vi anser att den rabatt som angavs i regeringspropositionen för miljöklasserna 1 och 2, dvs. de miljövänligare miljöklasserna, är otillräcklig. Detta gäller särskilt miljöklass 2. Det är viktigt att differentieringen mellan klass 2 och 3 är stor, för att styrningen skall få avsedd effekt. Vi vill ha en så snabb övergång som möjligt till klass 2 för att så småningom även kunna gå över till den allra miljövänligaste klassen, klass 1. Skattefriheten för fotogenprodukter har gjort det möjligt att i Sverige utveckla och marknadsföra bränslen som är något dyrare att tillverka men som har relativt goda miljöegenskaper. Om inte rabatten blir tillräcklig kommer dessa produkter efter breddningen av skatten inte att kunna hävda sig på marknaden. Marknaden styrs alltid av det relativa kostnadsläget. Vi anser i den delen, i likhet med utskottets majoritet, att propositionens förslag vilar på bräcklig grund. Majoriteten föreslår därför att förslagen enbart skall betraktas som ett provisiorium och begär förnyad skyndsam prövning från regeringens sida. På denna punkt skiljer vi oss åt. Vi anser nämligen att beslutsunderlaget genom tillkomsten av förslaget i LUFT '90 har tillförts ytterligare kunskap och kännedom. Det kan självfallet behövas justeringar även i förslaget från LUFT '90. Vi anser dock att det är bättre, t.o.m. avsevärt bättre, än propositionens förslag. Det bekräftades för övrigt vid en sittning som vi i utskottet hade tillsammans med företrädare för såväl finans som miljödepartementet. Det förslag som har lagts fram i LUFT '90 bör nu leda till beslut av riksdagen. Rabatten bör vara 20 öre per liter för miljöklass 2 och 50 öre per liter för miljöklass 1. Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till reservation nr 1 i betänkandet.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

Det är bra att utskottet har insett problemet och begär att regeringen skall analysera konsekvenserna och eventuellt återkomma med förslag och en redovisning. Vi tycker dock att det skulle vara tydligare uttalat att man kräver ett förslag till nya miljöklasser och att man vill ha en ökad differentiering. Vår andra reservation handlar om att vi inte tycker att det finns någon anledning att undanta små förpackningar från den skatt som införs. Vi tycker att det är omotiverat att ha en gräns på fem liter under vilken man inte skall behöva betala skatt. Det motverkar intentionerna att man skall hushålla med resurserna och minska avfallsmängderna. Vi har samma uppfattning som miljöpartiet när det gäller att flyget skall belastas med minst samma skatter och avgifter som andra trafikslag. Tidigare år har en motion med det kravet avslagits. Därför fann vi ingen anledning att ta upp denna fråga i samband med den här propositionen. Herr talman! Med detta vill jag ställa mig bakom de reservationer som vi har undertecknat i det här betänkandet.

Herr talman! Vi tycker att skatter skall sättas så att samhället som helhet utnyttjar tillgängliga resurser så snålt och effektivt som möjligt. Det faktum att vi i dag upplever en fortgående miljöförstöring tyder på att det nuvarande skattesystemet har allvarliga brister. Miljöförstöring innebär alltid att såväl naturresurser som mänskliga resurser utnyttjas ineffektivt. Miljöförstöring betyder definitionsmässigt att naturresurser förstörs eller försämras i något avseende. Ett viktigt exempel är det sätt som energibeskattningen är utformad på. Energislöseriet i vårt land är påtagligt, och dessutom förslösas i hög grad ändliga, fossila energiråvaror. Därför har vi från miljöpartiet de grönas sida föreslagit en omfattande reformering av energibeskattningen. I stora drag innebär förslaget dels att beskattningen alltid läggs på energiråvaran, dels att beskattningen i hög grad miljörelateras. Våra förslag innebär att energibeskattningen utökas i syfte att gynna en effektivare energianvändning och att flödande och miljöanpassade energikällor kraftigt gynnas. För att förhindra att det totala skattetrycket ökar föreslår vi samtidigt sänkningar av vissa andra skatter, särskilt beskattningen av arbete. Det ärende som vi nu behandlar berör en detalj i energibeskattningen. Regeringen har föreslagit att energibeskattningen och koldioxidskatten skall utvidgas till att gälla vissa oljeprodukter som hittills inte beskattats. Detta är, som vi ser det, en befogad förbättring av energibeskattningen. Men vi vill gå längre än regeringen och skatteutskottets majoritet i två avseenden, nämligen i fråga om skatteskillnaden mellan olika dieselkvaliteter och beskattningen av flygbränsle. Vi vill öka skatteskillnaden mellan olika dieselbränslen, så att de miljöanpassade gynnas mer i förhållande till dem som är sämre för miljön. Vår erfarenhet är att den nuvarande skatteskillnaden mellan diesel, lättdiesel och tätortsdiesel är otillräcklig. Kostnaden för att framställa de ur miljösynpunkt bättre bränslekvaliteterna har visat sig vara högre än vad bl.a. miljöavgiftsutredningen bedömde för drygt ett år sedan. Vårt förslag till utökad skatteskillnad till 30 öre per liter mellan normaldiesel och lättdiesel och till 60 öre per liter mellan normaldiesel och tätortsdiesel grundar sig på den prisskillnad vi kunnat observera. I utskottsbehandlingen har vi mött viss förståelse för detta krav, och utskottet föreslår också riksdagen att göra ett tillkännagivande till regeringen som går ut på att konsekvenserna av den nuvarande skatteskillnaden skall analyseras. Avsikten torde vara att regeringen skall återkomma i vårens miljöproposition med ett förbättrat förslag. I naturvårdsverkets aktionsplan mot luftföroreningar, Luft 90, som är ett viktigt underlag för den kommande miljöpropositionen, föreslås en ändring av miljöklassningen av motorbrännoljor, dvs. dieselbränsle. Förslaget innebär främst att kraven på miljöklass 2, som motsvarar den nuvarande lättdieseln skärps, och att hänsyn också tas till cetantal och densitet för alla tre miljöklasserna. Detta är såvitt vi kunnat bedöma, klara förbättringar. En sådan förändring bör också medföra att skatteskillnaderna justeras så att en större skattelättnad erhålls för den förbättrade lättdieseln i förhållande till normaldieseln. Herr talman! Vi har i reservation 2 vidhållit vårt krav på en ökad skatteskillnad mellan de nuvarande miljöklasserna. I reservation nr 1 föreslås en snarlik, men inte lika långtgående, ökning av skatteskillnaderna, som dessutom utgår från naturvårdsverkets förslag till ny miljöklassning. Med tanke på att naturvårdsverkets förslag till ny miljöklassning sannolikt skulle medföra en snabbare övergång till mer miljöanpassade motorbrännoljor och att det kan vara opraktiskt att ändra på skattesatserna alltför ofta kommer vi vid votering att stödja reservation nr 1. Vi har också föreslagit att energibeskattningen skall omfatta flygbränslen. För närvarande är dessa bränslen helt befriade från energiskatt, vilket innebär att flyg ges en omotiverad ekonomisk fördel framför andra transportslag. Flyget är dessutom ett betydligt mer energikrävande transportsätt än andra. Den nuvarande skattebefrielsen för flyg medför därför ett ineffektivt resursutnyttjande, där energislösande transporter favoriseras framför mer energieffektiva. Med tanke på att riksdagen upprepade gånger beslutat att konkurrensneutralitet skall råda mellan de olika transportslagen och att varje transportslag skall bära sina samhällsekonomiska kostnader, så borde även flygbränslen omfattas av energibeskattningen. Ändå har vi tvingats reservera oss på den punkten. Alla andra partier här i riskdagen, utom vänsterpartiet, anser tydligen att flyget skall gynnas med skattefrihet. En komplikation i sammanhanget är de internationella avtal som gäller för flyget. Enligt Chicago-konventionen får inga skatter läggas på bränsle som används i internationell luftfart. Detta är dock inget hållbart skäl för att undanta flyget från energibeskattning. Skatten kan tas ut på andra sätt än direkt på bränslet. Dels kan energiskatten byggas in i den nuvarande miljöbeskattningen av inrikesflyg, dels kan landningsavgifterna differentieras med hänsyn till flygplanens energiförbrukning. En liknande differentiering av landningsavgifterna med hänsyn till buller och utsläpp av luftföroreningar har för övrigt föreslagits av miljöavgiftsutredningen, och ett förslag i den riktningen är att vänta i vårens miljöproposition. Internationella konventioner kan också förändras. Vi anser att Sverige skall verka för att Chicagokonventionen skall förändras så, att det blir möjligt att införa energi och miljöskatter direkt på flygbränslet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar hör inte till de större som skatteutskottet har att ta ställning till under detta år. Frågan är ändå viktig, men jag skall trots det begränsa mitt anförande. Jag vill börja med att bemöta reservation nr 5, som behandlar frågan om lagerskatt. Vad som föranleder den föreslagna ändringen är att nuvarande lagstiftning kan kringgås. Man har alltså upptäckt en lucka i lagen, och det har föranlett den föreslagna ändringen. Jag ser detta som en rättvisefråga. Jag anser att det riktiga är att skatt tas ut av alla vid konsumtionstillfället. Nu fungerar det emellertid inte så, och jag skall ta ett exempel för att visa det. Det bussföretag som köper sina drivmedel på en mack betalar skatt. Ett bussföretag som är storförbrukare och som har ekonomiska möjligheter att köpa upp ett jättelager och hyra in detta hos en lagerhållare kan undgå beskattning så länge lagret räcker. Jag ställer frågar: Främjar detta den fria konkurrensen? Har du kapital så att du kan lagerhålla drivmedel, kan du uppnå skattefrihet. För den som inte har denna möjlighet blir drivmedlet skattepliktigt. Reservanterna har med andra ord inte tänkt tanken ut. I fråga om de övriga reservationerna vill jag, liksom flera föregående talare, hänvisa till vad som kommer att hända inom en snar framtid. Jag tänker på den miljöproposition som regeringen har aviserat. Jag kan emellertid instämma med Karl Gösta Svenson, som sade att miljöskatterna bör styra mot användning av miljövänliga bränslen. Jag har alltså på den punkten ingen annan uppfattning än Karl-Gösta Svenson och andra som deltagit i denna debatt. Jag kan också konstatera att vi i stort är tämligen överens. Flera av talarna har sagt att deras förslag har mött stor förståelse. Det är ju bra att vi har kunnat uppnå en så pass stor enighet. Det beräknade skattebortfallet på 100 milj.kr. i veckan är enligt Kjell Johansson överdrivet. Jag har emellertid ett minne av att det var just folkpartiet som begärde att det skulle göras en uppskattning av hur stort skattebortfallet skulle kunna bli, och man har vid beräkningen kommit fram till just denna summa. Jag vill fråga Kjell Johansson om nu folkpartiet har någon annan, mer preciserad siffra på skattebortfallet. Herr talman! Som jag sade kommer riksdagen sannolikt redan under våren att få ta ställning till olika skatteklasser och miljöavgifter. Därför anser jag att det inte finns några skäl att i dag närmare utveckla bl.a. de synpunkter som kommit fram i naturvårdsverkets aktionsprogram LUFT '90, som här har citerats. Vi kommer alltså att få tillfälle att återkomma till frågan, och därför inskränker jag mig till detta och yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Bo Forslund efterlyser en bättre beräkning av skattebortfallet. Siffran 100 milj.kr. torde ha baserats på en beräknad mycket kraftig övergång till den här typen av bränsle. En övergång av den omfattningen anser jag vara fullständigt orealistisk. Den stupar på rent praktiska förhållanden: omställning av distributionsnätet, lagerutrymmen, konsumenternas fordon osv. Förbrukningen av dessa produkter tyder på att skattebortfallet blir bråkdelar av dessa 100 milj.kr. Självfallet är det en tvivelaktig metod att regeringen i ett pressmeddelande aviserar en lagändring, som i praktiken kommer att drabba människor retroaktivt. Vi kräver att medborgarna i vårt land skall hålla reda på många lagar, föreskrifter och annat. Att dessutom kräva att medborgarna skall hålla reda på regeringens pressmeddelanden anser jag vara att begära litet för mycket.
Herr talman! Bo Forslund anser också att skatterna på detta område skall styra mot användning av miljöanpassade produkter. Det är ju hoppingivande.

Herr talman! Bo Forslund undvek frågan om beskattningen av flygbränsle. Anser verkligen Bo Forslund att det är bra att flyget undantas från viss beskattning och på det sättet gynnas framför andra transportslag?
Herr talman! Jag skall inte polemisera ytterligare om dessa 100 miljoner. Jag konstaterar bara att Kjell Johansson inte heller har någon mer preciserad siffra på vad skattebortfallet skulle kunna tänkas bli. Rolf Kenneryd frågar om socialdemokraterna redan i dag är beredda att skicka ut signaler beträffande den kommande miljöpropositionen. Vi behöver inte skicka ut de signalerna, eftersom jag är övertygad om att arbetet i departementet redan har denna inriktning. Arbetet med den propositionen är mycket omfattande, och jag vill -- även till Roy Ottosson -- säga att man måste försöka bedöma vilka konsekvenserna kan bli. I aktionsprogrammet LUFT '90 finns många fina synpunkter som man direkt kan skriva under på. Jag tycker att det vore oansvarligt av Sveriges riksdag att i samband med ett definitivt beslut om den framtida miljöpolitiken inte se på vilka konsekvenser det beslutet kommer att medföra.
Herr talman! Det går självfallet inte att precisera summan. Man kan dra vissa slutsatser av vad som förevarit under det dröjsmål som regeringen har kostat på sig. Detta förhållande var ju känt redan före sommaren genom domstolsutslag. Det skulle ha medfört stor skada om det hade varit fråga om dessa siffror. Jag vill inte precisera någon siffra, men om jag säger 10 à 20 milj.kr. kommer jag förmodligen mycket närmare sanningen än vad regeringen gör. Jag vill också understryka vad jag sade om lagerskatten. Vi kommer i dag att besluta att företag helt plötsligt blir skattskyldiga för en affär som de gjort ganska långt tillbaka i tiden. Dessa företag har inte fått något besked om denna beskattning annat än genom ett pressmeddelande från regeringen. Jag tycker att Bo Forslund skulle kunna kosta på sig att erkänna att detta är en högst tvivelaktig metod att avisera en lagstiftning.
Herr talman! Bo Forslund undvek min fråga. Anser han att flyget skall gynnas framför andra transportslag genom lägre skatter? Jag kan förstå att man vill ha konsekvensbedömningar på allting, men man kan ju faktiskt kosta på sig att uttala att beskattningen skall vara densamma. Man skall inte gynna vissa transportslag genom skattebefrielse, eller hur?
Herr talman! Beträffande det sista vill jag säga att jag vill ha konkurrensneutralitet så långt som möjligt. Roy Ottosson måste väl vara ganska nöjd med svaret. Kjell Johansson, som återkommer till lagerskatten, vill jag bemöta ytterligare med tanke på reservationen. Jag tycker att den är rätt anmärkningsvärd. Jag måste citera dessa rader: ''Skälet till att det finns obeskattade lager är ju att lagstiftaren tidigare inte har beslutat om en beskattning av dessa produkter. Det är då knappast rimligt att de som följt gällande skatteregler i efterhand skall belastas enbart för att lagstiftaren för sent har upptäckt denna lucka i lagstiftningen.'' Man konstaterar alltså att det finns en lucka i lagstiftningen. Jag måste säga att om man nu har haft en eller ett par månader på sig för att göra sig fri från lagret, tycker jag inte att det föreligger något fel från lagstiftarens sida. Det är ingen tvivelaktig metod. Det är tvärtom riksdagens skyldighet att rätta till de felaktigheter eller möjliga försummelser man tidigare har gjort.

Herr talman! I dag står majoriteten i Sveriges riksdag återigen beredd att offra en bit av svensk självständighet och makt på EG-kultens altare. I dag gäller det reglerna i aktiebolagslagen och en del andra författningar som föreskriver att ledamöter och suppleanter i styrelsen, verkställande direktör, vice verkställande direktör och likvidatorer skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Dessa bestämmelser har, även om kommerskollegium och regeringen ibland varit frikostiga med dispenser, gjort att de styrande i inhemska företag har varit bekanta med svenska förhållanden och dessutom, i de flesta fall, haft en personlig lojalitet mot landet, dess invånare och intressen. Utskottets majoritet vill nu ta bort medborgarskapskravet och inskränka kravet på bosättning i Sverige för funktionärer i aktiebolag och andra bolag och i ekonomiska föreningar. Skälet är att våra regler skall anpassas till de regelverk som råder i en del andra västeuropeiska länder. Detta görs som ett led i det fördjupade samarbete med den Europeiska gemenskapen som skall leda till EGs fyra friheter -- fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, arbetskraft och kapital. Herr talman! Det är väl känt vid det här laget, att miljöpartiet gärna vill öka det internationella utbytet på de flesta områden, t.ex. när det gäller mänskliga kontakter, kulturutbyte och samarbete för att lösa miljöproblemen, fredsfrågorna och andra gemensamma angelägenheter. Däremot är vi mycket skeptiska till de strävanden inom EG som vill ge de kommersiella krafterna fritt spelrum på bekostnad av miljön, demokratin och folkstyret och människornas livskvalitet. Det är också väl känt. EGs fyra friheter leder med stor säkerhet till att kapitalintressena stärks i förhållande till viktiga samhälls och miljöintressen. Om man nu tar bort medborgarskapskravet och lindrar, som det heter i betänkandet, bosättningskravet för funktionärer i bolag och ekonomiska föreningar, får det flera negativa följder. Det leder säkert till en ökad koncentration av makten till de stora internationella kapitalintressena, vilken i sin tur leder till en minskad självtillit inom det svenska näringslivet och till ett minskat inflytande för det svenska samhället och för den enskilda människan. Det leder till att de svenska företagens styrelser kan komma att domineras av utländska intressen. Det har patent och registreringsverket varnat för i sitt remissvar. Det blir t.ex. svårare för fackföreningarna att i fortsättningen hävda löntagarnas intressen. Det blir svårare att göra brottsutredningar och att ställa de ansvariga inför rätta för begångna brott mot svensk lag. Det har flera remissinstanser, bl.a. rikspolisstyrelsen och Sveriges advokatsamfund, varnat för. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till miljöpartiets reservation.

Herr talman! Det förslag till ändringar i aktiebolagslagen som vi nu behandlar är ett led i de europeiska integrationssträvanden som Sverige nu aktivt deltar i. Krav på svenskt medborgarskap för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och likvidatorer skall enligt detta förslag inte längre ställas. Vidare föreslås att kraven på bosättning i Sverige endast skall avse hälften av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna i svenska bolag. Kravet på svensk bosättning för firmatecknare kommer i fortsättningen endast att gälla en firmatecknare. Praktiskt taget alla remissinstanser har tillstyrkt det förslag som kommer från kommerskollegium. 1985 Tiden är nu inne att liberalisera dessa regler ytterligare. Ett av de viktigaste inslagen i det pågående europeiska integrationssamarbetet inom EFTA och EG är strävandena att skapa en ökad rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. En liberalisering av de angivna svenska medborgarskaps och bosättningskraven utgör ett betydelsefullt led i Sveriges strävanden i dessa avseenden. Det hör också till saken att Sverige har betydligt hårdare regler än de flesta andra europeiska länder i det här avseendet. Det har fått till följd att flera bolag har blivit tvungna att ansöka om dispens för personer som inte är bosatta i Sverige eller inte har svenskt medborgarskap för att dessa skall kunna ta plats i resp. bolags styrelser. Detta förfarande är naturligtvis byråkratiskt, kostnadskrävande och krångligt. Dessutom är det tidskrävande. I praktiken har man i de flesta fall bifallit dispensansökningarna. Nu får vi en ordning som blir enklare och riktigare och bättre stämmer överens med Sveriges allmänna strävanden att närma sig Europa. Miljöpartiet har inte överraskande motsatt sig detta. Miljöpartiet är ju klar motståndare till Sveriges strävanden att komma in i den Europeiska gemenskapen. Med stora överdrifter använder man argument som att nu offrar vi makt och inflytande på EGs altare och att detta beslut skulle få skadliga följder ekologisk och socialt. Detta är, herr talman, rent nonsens. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen som Elisabet Franzén har fogat till betänkandet.

Herr talman! Det verkar av både Elisabet Franzéns och Rolf Dahlbergs anföranden som om detta förslag skulle ha skräddarsytts för att personer från EG-länderna skall kunna komma och ta över våra aktiebolag. Detta är ett typiskt fall där bara själva ordet EG får all sans och allt förnuft att försvinna från debatten och ställningstagandena. Herr talman! Vi har inte reserverat oss mot hemställan i utskottets betänkande om uppluckring eller förändring av medborgarskapskraven för medlemmar i aktiebolagsstyrelser, eftersom som vi inte anser att detta är en specifik EG-fråga. Man öppnar ju inte möjligheter för enbart EG-ländernas medborgare, utan det är över huvud taget en anpassning till gällande regler. Om det inte hade stått i propositionen att detta var en anpassning till EG, vilket jag inte anser att det är, tror jag att den här debatten över huvud taget inte hade kommit till stånd. Vi har ju i vårt land sedan länge givit dispens från gällande krav på medborgarskap, och egentligen ser jag inte den här förändringen som något annat än en anpassning till gällande praxis. Problemet med dessa dispenser är att de har slagit olika. Det finns t.ex. många förtroendevalda som har utsetts till representanter i kommunala bolag och som inte har varit svenska medborgare. De har utestängts från det här uppdraget. Det är också problem för många invandrare som hellre skulle välja att bilda aktiebolag än att behöva laborera med enskilda bolag, handelsbolag eller enkla bolag. Det har varit problem för dem eftersom de inte har haft samma möjligheter som svenska medborgare att bilda aktiebolag. Vi anser att det är orättfärdigt. Sverige tjänar på att sådana här affärstransaktioner tar skepnad av aktiebolag. Där är bl.a. insynen betydligt större än när det gäller stiftelser eller handelsbolag som inte har motsvarande restriktioner. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets skrivningar. Jag önskar egentligen att regeringen, när den skrev propositionen, inte hade varit så ambitiös att man, för att kanske få några pluspoäng, framställt det som om propositionen enbart var till för att EG-anpassa det hela. Det hade varit bättre om det hade framgått att det är en anpassning till rådande situation och en förbättring av möjligheterna för människor i Sverige att bilda aktiebolag i vanlig ordning.
Herr talman! Det var bra att Elisabeth Persson talade om vänsterns ståndpunkt här. På der justeringssammanträde som vi hade i utskottet var ju Elisabeth Persson förhindrad att närvara. Det var tåghinder om jag minns rätt. Jag undrar om vänstern, med den argumentering som Elisabeth Persson hade, verkligen ställer sig bakom utskottets skrivning. Det står ju: ''Utskottet vill för sin del understryka att de regler om medborgarskap och bosättning för styrelseledamöter m.fl. som i dag finns i vår associationsrättsliga lagstifting är betydligt mer långtgående än vad som är fallet i de flesta andra västeuropeiska länder. Att - - vi skulle bibehålla de nuvarande reglerna kan enligt utskottets mening inte anses står i samklang med strävandena från EFTA-ländernas sida mot ett fördjupat samarbete med EG i fråga om en ökad rörlighet över gränserna för varor, tjänster, människor och kapital.'' Om man jämför den skrivningen med Elisabeth Perssons argumentering förmodar jag att Elisabeth Persson hade kommit med en motivreservation om tillfälle hade givits.
Herr talman! Elisabeth Franzén är duktig på att mästra mig.

Jag påstår att både Rolf Dahlberg och Elisabet Franzén ramlar i denna galna tunna.
Herr talman! Jag är medveten om att den här lagen öppnar styrelserummen även för medborgare från icke EG-länder. Om det är på gott eller ont vill jag inte säga här. Att nordiska medborgare har möjlighet att sitta i svenska företags styrelser tycker jag är rätt, eftersom de nordiska länderna tillhör samma kultursfär och i stort sett har samma intressen och tankesätt. Det är inte bara folk från Sudan som kan komma hit, utan även stora japanska företag som helt kan komma att dominera svenskt näringsliv. Det är en sak som vi faktiskt borde tänka på. Elisabeth Persson yrkade faktiskt uttryckligen bifall till utskottets skrivning som den står, och den talar faktiskt om EG-anpassningen.
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i meningsutbytet mellan Elisabeth Persson och Jag måste säga till Elisabet Franzén, som pratar om makten i företagen, att detta ju inte har med det att göra. Makten i företagen har aktieägarna. Det är det totala innehavet av aktier som är den samlade makten. Den berörs ju inte i det här sammanhanget. Det är en felaktig argumentering när Elisabet Franzén pratar om makten, att man överlämnar företagen i händerna på människor utifrån osv. Här är det fråga om att anpassa vår lagstiftning när det gäller rätten att välja styrelsemedlemmar, suppleanter och verkställande direktörer i företag så att de även kan ha andra medborgarskap än svenskt. Det fungerar redan i dag på det viset, men man måste gå omvägen via kommerskollegium, via dispensförfarandet, och detta är onödigt byråkratiskt och kostsamt. Det är detta som vi avskaffar här. Så enkelt är det.
Herr talman! Jag tror, Rolf Dahlberg, att det är bra om man skiljer på den formella makten och den reella makten. Om de små aktieägarna i ett företag formellt kanske har hälften av aktierna så har de i praktiken långt mindre makt än de ägare som har stora aktieposter. Det är dessa som också har inflytande över vem som sitter i styrelsen och vem som blir verkställande direktör. Detta går hand i hand, och det vet nog Rolf Dahlberg lika väl som vi.
Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig mer i det här ärendet, men jag hajade till när Elisabet Franzén sade att nordiska medborgare är lika oss och kommer från samma kultur och att de därför kan få sitta i svenska aktiebolags styrelser -- underförstått: människor som inte tänker precis likadant som vi, som inte bor i Norden och som inte är lika oss har inte där att göra. Om det är sådana ställningstaganden som ligger bakom miljöpartiets reservation, blir jag litet orolig. Jag trodde att vi var överens om att varken en människas moraliska kvaliteter eller hennes möjligheter att fungera inom ett aktiebolag var knutna till egenskaper som t.ex. hennes hårfärg, ras eller religion. Jag hoppas att det var förflugna ord i en replikföring och att Elisabet Franzén inte menade riktigt vad hon sade.
Herr talman! Jag har inte sagt att hårfärg och hudfärg skulle påverka det hela. Vad jag sade var att det var fråga om samma kultursfär. Argumenteringen är att det bland folk i Sverige och i de nordiska länderna finns gemensamma intressen, ett demokratiskt tänkesätt och en vilja till inflytande för folket. Vi ser här företagen som en del av samhället, och vi menar att medborgarna och de anställda skall ha sin rätt. Jag tror att det vore olyckligt om de intressen skulle få en mycket stark dominans i svenska företag som ser enbart till kapitalet och som har en helt annan syn på hur företag skall drivas och var makten och inflytandet skall ligga. Det var det jag menade.

Herr talman! Mot bakgrund av den utveckling vi nu bevittnar i Persiska viken känns det riktigt att i dag diskutera fredliga lösningar på problemen i Det spelas nu ett mycket högt spel om framtiden i denna del av världen, ett spel som kan komma att ha stor betydelse för hela världen. Skulle ett krig mellan USA och dess allierade och Irak bryta ut, är risken stor för omfattande mänskliga offer och lidanden. Jag för min del begriper inte vilka garantier som finns för att inte kärnvapen och kemiska och biologiska stridsmedel skall komma till användning eller för att inte oljelager och oljekällor skall sättas i brand. Tålamodet med att blockaden skall ha sin verkan måste vara stort. Jag är övertygad om att Irak, om man låter blockaden verka och utnyttjar dialog och diplomati, så småningom kommer att tvingas ge vika. Iraks ockupation av Kuwait är totalt oacceptabel. Det är också illavarslande att den stora fredskonferensen inom ramen för ESK som nyligen hölls i Paris blev ett forum för diskussion om anfallskrig mot ett land utanför Europa. Israel och palestinierna kan lätt dras in i denna konflikt. Det är naturligtvis alldeles nödvändigt att i dag instämma i utskottets mening att regeringen fortsättningsvis skall verka för att uppnå en förhandlingslösning på konflikten, som det står skrivet i betänkandet. Den grundliga genomgång av Palestinas historia som utskottet har gjort är enligt min uppfattning också värdefull. Det är ytterligt alarmerande att Israels regering, i strid med folkrätten, i dagarna tar ställning för att invandrande judar skall ges bosättningar i de ockuperade områdena. Denna upptrappning mot palestiniernas rättigheter är ytterligare ett bidrag till alla de brott som Israel har begått mot det palestinska folket. Vänsterpartiet har tidigare i år tagit upp kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Palestina. Denna gång har turen kommit till andra partier att agera i frågan, vilket också visar på bredden i kritiken mot Israel. Hela världen har upprörts av den israeliska krigsmaktens brutala framfart under årens lopp. Obeväpnade civila skjuts. För några veckor sedan skedde den stora massakern på demonstranter, då minst 21 människor dödades. Enligt vissa uppgifter var det över 30 människor som dödades. Många har torterats och misshandlats till döds. Soldater har skjutit barn. Palestinska hus har raserats. Diskriminering, förnedring, berövande av egendom och deportationer förekommer. Vi har tidigare konstaterat att det, med tanke på alla de brott i strid med FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som palestinierna har utsatts för, har varit rätt att göra uppror mot övermakten. I själva motiveringen för de mänskliga rättigheterna i FN-förklaringens inledning sägs att det är väsentligt att de mänskliga rättigheterna skyddas genom lagens överhöghet för att icke människor skall tvingas att, som en sista utväg, tillgripa uppror mot tyranni och förtryck. Omvärlden måste enligt min mening tvinga Israel att efterleva folkrätten, om inte terrorn skall bli än värre i den här delen av världen. Det är riktigt att det, som utskottet skriver, har rått viss osäkerhet om PLOs avståndstagande från Iraks invation av Kuwait. För min del tycker jag att det har klarnat betydligt efter att jag har lyssnat på palestinier i ledande ställning som har slagit fast att man inte accepterar ockupation av något slag. Samtidigt finns de som likt en drunknande griper efter ett halmstrå och gör kanske mindre noggrant övervägda uttalanden. Vårt parti känner, herr talman, sympati för de tre reservationer som finns till betänkandet och som tar upp dels frågan om sanktioner mot Israel, dels frågan om en förstärkning av PLO-kontorets status, dels frågan om att markera att staten Palestina utgör den rättmätiga förvaltaren av den arabisk-palestinska stat som upprättades av FN

Herr talman! Förhållandena i Mellanöstern är synnerligen komplicerade och besvärliga, och det är självklart att Sverige har deltagit i bojkottaktionen mot Iraks invasion av Kuwait. Vår förhoppning är emellertid att även den här typen av konflikter skall kunna lösas på ett fredligt sätt genom kommande förhandlingar. Jag hoppas att blockaden kommer att ge de verkningar som alla hoppas på. Det känns också mycket skönt att de svenskar som har blivit fast i Irak nu har möjlighet att komma hem. Det är alldeles utmärkt att så sker. Det har i varje fall för mig känts som en stor börda att de har suttit där i snart fyra månader utan att veta vad som skulle hända med dem. När man har varit på Västbanken och på Gazaremsan kommer man hem med fruktansvärda upplevelser av hur människor hanteras i vår värld, och det av en stat som vi betraktar som en demokrati och som ett civiliserat land. Jag har, efter den resa jag deltog i för drygt ett år sedan, mycket svårt att betrakta behandlingen av palestinier på Västbanken och i Gaza som civiliserad. Inget civiliserat land kan behandla människor på ett så fruktansvärt sätt som Israel behandlar palestinier på i de ockuperade områdena, på Västbanken och i Gaza. Israel begår ju kontinuerligt brott mot folkrätten, och det vore inte mer än rimligt att Sverige faktiskt tog initiativ i Förenta nationerna för att genomföra sanktioner mot Israel, så att man faktiskt där förstår att det ligger ett djupt internationellt allvar bakom protesterna mot behandlingen av ursprungsbefolkningen på de ockuperade områdena. Det är svårt att tro att man i något annat sammanhang under så lång tid skulle ha tillåtit så groteska handlingar som faktiskt sker på Västbanken och i Gaza. Det finns ingen anledning att upprepa allt som vi har upplevt, eftersom det finns gedigna reserapporter från den resa som en grupp från riksdagen gjorde för ett år sedan och många andra vittnesbörd om den fasansfulla behandlingen av palestinier. Israel visar dessutom ofta ett stort förakt för Förenta nationerna. Ett tydligt exempel var vad som inträffade efter den massaker på Tempelberget då minst 21 palestinier blev nedskjutna. Sverige har alla skäl i världen att i FN ta initiativ till olika former av sanktioner för att tvinga fram en förhandlingslösning så att tvåstatsbildningen enligt 1947 års delningsbeslut kan genomföras. Jag anser att det i den här frågan finns en parallell i FNs verksamhet när det gäller sanktioner mot Irak, där man klart bryter mot folkrätten. Här finns ett annat land i samma område som helt uppenbart gör samma sak, och man borde alltså av rimlighetsskäl och naturligtvis av medmänsklighetsskäl handla på motsvarande sätt. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. För övrigt ställer vi från miljöpartiet oss bakom de övriga reservationer från miljöpartiet som finns till betänkandet, men jag yrkar bara bifall till reservation nr 1. Det är min förhoppning att man så småningom skall kunna få en allmän consensus för att försöka ta itu med de fruktansvärda förhållanden som råder i Israel för de människor som bor på Västbanken och på Gazaremsan.

Herr talman! Man kan av de två inlägg som här gjorts höra vilken bedrövelse vi känner över det som under åren har hänt på Västbanken och i Gaza. Man kan i detta sammanhang också nämna Golanhöjderna och södra Libanon. Bevisen för de fruktansvärda handlingar som Israel gör sig skyldig till mot det palestinska folket är bedövande. Det finns flera seriösa utredningar, och jag kan här hänvisa till Rädda barnens undersökning. Det finns i undersökningar från Kyrkornas världsråd eller från Middle East Council of Churches åtskilliga bevis för att kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker. Det vore glädjande om vi i dag skulle kunna säga att vi nu har en palestinsk stat, eller att vi kommer att få det inom den allra närmaste tiden. Men vi kan tyvärr inte säga detta. Det vi kan hoppas på är att vi får en internationell konferens under FNs beskydd, och att de fem permanenta staterna i FNs säkerhetsråd går samman och står för denna konferens. Detta är nödvändigt. Det finns en ljusning i denna svåra situation, nämligen att Sovjet nu har intagit en annan hållning. Sovjet har över huvud taget ändrat sin utrikespolitik. För min del hoppas jag att Sovjet skall vara med och tvinga fram en internationell konferens. Det finns åtskilliga FN-resolutioner som går emot Israels ockupation. De räknas i hundratal. Men de har alla stupat på det veto som USA har kunnat avge i säkerhetsrådet. När man nu blev enig om resolutionen mot Iraks invasion av Kuwait, borde man också kunna bli enig om en resolution mot Herr talman! Som vi kan se är situationen i dag ännu allvarligare än tidigare. Det kan hända att konflikten i Gulfen kommer att utvecklas så att också Israel dras in i den konflikten. Jag är en aning, för att använda ett understatement, förvånad över att det förs en så liten diskussion i Sverige om möjligheterna till en fredlig lösning på krisen i Gulfen. Vi måste ju alla begripa vad den krisen kommer att innebära av lidande och av svårigheter i Europa, men inte minst av svårigheter i u-länderna. Vi kan lämna den frågan, men det finns ett samband här. Om denna konflikt skulle bryta ut finns det i den situationen en risk för att Israel dras in i sammanhanget. Om det blir så, kan också konstateras att palestiniernas sak skjuts ännu längre i bakgrunden. Sverige har under åren tagit åtskilliga initiativ i Mellanöstern. Det började med Emil Sandström, som var ordförande i den kommitté som föreslog den rekommendation som sedan gavs av FN, nämligen delningsplanen från år 1947. Greve Folke Bernadotte medlade i frågan och fick betala med sitt liv. Ambassadör Gunnar Jarring var i flera år, och är väl fortfarande, officiellt utsedd av FNs generalsekreterare att medla. Vår utrikesminister var inne i sammanhanget och öppnade den dörr för dialog mellan USA och PLO som var nödvändig. Den dialogen är tillfälligtvis avbruten, men vi får hoppas att den tas upp igen. Under hela denna tid har palestinierna inte fått en enda tum av sin jord. Nära tusen människor har dödats under Intifadan. Tusentals hem har demolerats. Antingen har grävskopan kommit och jämnat huset med marken eller också har man murat igen dörrar och fönster. Människor har deporterats, och det sägs att en tredjedel av palestinierna en eller annan gång har suttit fängslad. Lidandet är enormt. Hur kan en stat som Israel tro att det ur detta skall komma något gott? Men jag vill också gärna säga, och jag säger det så ofta jag kan, att den som lider och kommer att lida också är Israel. Vi står självfallet bakom Israel som stat. Det råder inget tvivel på den punkten. Men vi har rätt att kritisera Israels politik, och vi har också rätt att säga att även palestinierna har rätt till en stat, till ett hem, att få hissa sin flagga, att få pass och medborgarskap. Om det skall bli någon lösning sett även ur israelernas synpunkt måste denna rättvisa skapas. Annars drivs man än hårdare in i konflikten, och svårigheterna även för israelerna och judarna kommer att bli ännu större. Man säger från Israels sida: Vi förhandlar inte med våra mördare. Det är klart att man kan uttrycka det så. Om man vill vara mjukare i tonen kan man säga: Vi förhandlar inte med våra fiender. Men om man inte hade motståndare kunde man ju sätta sig vid bordet och samarbeta och på det sättet åstadkomma en lösning. Men man måste alltid förhandla med en motståndare, en som har andra åsikter. Den ena parten kan inte heller utse den andra partens förhandlare. Arbetsgivarna i vårt land trodde en gång att de skulle kunna utse arbetarnas förhandlare -- låt vara att det kanske är en haltande parallell -- men det gick inte. Man blev tvungen att acceptera de förhandlare som fackföreningsrörelsen utsåg. Sedan har det heller aldrig varit något tvivel om det: Man förhandlar med dem som fackföreningsrörelsen har utsett. Så måste det vara också här. Min slutsats av allt detta är: Man vill inte förhandla. Det är svårigheten. Eftersom man har USA med sig på den vagnen blir det inte heller några förhandlingar. Det blir inte heller någon internationell konferens. Svårigheterna tornar upp sig, och i skuggan av Gulfkrisen kan helvetet bryta löst. Mellan dem som har talat här före mig och utskottsmajoriteten föreligger egentligen inte några stora meningsskiljaktigheter. Det är på principiella grunder som vi t.ex. inte kan erkänna den palestinska staten. Jag vill erinra om att vi hade ett mycket starkt samarbete med FNL i Vietnam. FNL hade på sluttampen kontroll över en del av territoriet, men vi erkände aldrig FNL. Vi har i Sverige ställt oerhört stränga krav för att erkänna en stat. Vi kan inte gå ifrån de principerna. Enkelt uttryckt skall det finnas ett folk, ett land och en regering. De kraven uppfylls inte i det här fallet, även om vi skulle önska att det vore förhållandet. Ingen skall bli gladare än jag den dag vi kan erkänna en palestinsk stat. I en av reservationerna talas det om sanktioner. Vi kanske kan komma därhän att det blir nödvändigt, men vi vet att det är utsiktslöst att lägga fram ett sådant förslag -- det kommer att fällas vid säkerhetsrådets votering. Därför är det meningslöst att ställa ett sådant förslag. Men det som är viktigt här -- jag återkommer till det, herr talman -- är att den internationella konferensen snarast möjligt kommer till stånd och att man på allvar försöker lösa konflikten. För det krävs något som alltid är nödvändigt när man skall lösa en konflikt, nämligen en vilja att lösa den, en god vilja.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
Det är visserligen hemskt länge sedan, men jag har inget minne av att Sverige därför inte erkände Norge som ett land, trots att dess regering inte fysiskt befann sig i landet. Eftersom en palestinsk regering inte kan befinna sig i landet fysiskt utan måste finnas utomlands är det inget argument för att inte erkänna den palestinska staten. Men det kanske finns de som är mer historiskt bevandrade än jag. 1939 var jag visserligen en parvel på fem år, men ingen talade om för mig att Sverige hade upphört att erkänna Norge därför att den norska regeringen hade flyttat. Evert Svensson sade att man inte vill förhandla. Det är fruktansvärt sant. Då gäller det att hitta medel att tvinga fram förhandlingar mellan dessa båda folk, så att de kan bilda två stater som kan leva i fred med varandra. Om inte FN kan det, om inte vi kan ta initiativ i FN och den vägen försöka få fram påtryckningsmedel mot Israel, är det mycket svårt -- någon måste ju ändå börja kräva sådana sanktioner eller påtryckningsmöjligheter. Jag tycker faktiskt att Sverige har en mycket viktig uppgift, nämligen att utöva en press på staten Israel så att man börjar behandla palestinierna på ett mänskligt sätt. När vi var i Israel träffade vi bl.a. en regeringsmedlem som hette Mordechai Gur. Han sade att varje tumsbredd mark som Israel uppger är en förlust och att palestinierna inte hör hemma på västra sidan Jordanfloden. De hör hemma i Jordanien. Det är huvudlinjen i den politik man för. Den följer man konsekvent, och den måste brytas. Vi ser nu hur man fortsätter att bygga ut med bosättningar på Västbanken, i rent trots och falsk övertygelse om att man faktiskt har rätt att göra det. Jag tycker att det är viktigt att Sveriges regering framför ännu starkare protester och arbetar aktivt i FN för olika former av sanktioner för att tvinga Israel att sluta upp med vad de faktiskt håller på med.

Herr talman! Det är den internationella konferensen som har att ta upp alla de här frågorna. Till dem hör naturligtvis också frågan, hur man skall tvinga Israel till en fredlig lösning. Jag utesluter inte att det måste till tvångsåtgärder från FN. Vad jag har sagt här är att det just nu är omöjligt att åstadkomma sanktioner på grund av den vetorätt som finns. Dessutom är det säkerligen inte det bästa sättet att åstadkomma en internationell konferens. Det skulle säkert vara kontraproduktivt att ta upp en sådan fråga. Jag tar återigen upp frågan om erkännande. Jag tror att vi måste vara väldigt strikta på den punkten. Annars kan vi råka in i besvärligheter i andra erkännandefrågor, som gäller andra befrielserörelser. Andra länder använder den diplomatiska kåren och erkännandefrågan som ett politiskt medel. Vi har varit nära det handlingssättet en gång tidigare, nämligen när vi tog hem vår ambassadör från Grekland. Efteråt hejdade vi oss och sade mittåt på militärt språk. Det uppstår då svårigheter i nästa omgång. Om jag skulle säga något ytterligare skulle det vara att det är viktigt att ha diplomatiska förbindelser, inte för att vi erkänner ett lands politik utan för att det är viktigt att ha folk där när det uppstår svårigheter. Därför har vi t.ex. inte avbrutit de diplomatiska förbindelserna med Sydafrika -- det kan gälla även andra stater. Man skall inte använda erkännandet som ett politiskt medel -- det är det viktiga. Vi erkänner en stat när det är ett folk, när den har ett land och en regering. Att jämföra den palestinska regeringen med exilregeringar när länderna blir ockuperade som Norge blev är väl ändå ganska irrelevant.

Herr talman! Mellanöstern är ett område som alltsedan slutet av andra världskriget har präglats av konflikter, motsättningar och krig. Gulfkriget mellan Iran och Irak var efterkrigstidens blodigaste krig. Den 2 augusti i år överfölls Kuwait av Irak. Iraks härskare Saddam Hussein har fört gaskrig mot sina egna medborgare, startat anfallskrig mot Iran och söker nu tydligen utöka sin vapenarsenal med kärnvapen. Libanon har haft inbördeskrig sedan 1975 och hundratusentals människor har dödats, invalidiserats eller befinner sig i landsflykt. Den materiella förstörelsen är enorm, och den nationella ekonomin ligger i spillror. En fredlig lösning försvåras av de många religiösa och etniska grupper som finns i landet. Konflikten mellan Israel och dess grannar har inneburit ständiga terroristattacker, flera krig och sedan tre år tillbaka intifadan. Höstens blodiga händelser visar att vardagen i Israel är våldsam. Många liv spills och såväl israeler som palestinier drabbas. Nära och kära blir offer för ett vettlöst raseri, och alla lever i en ständig rädsla. Skall det vara möjligt att nå en fredlig lösning, måste den process som inleddes med Camp David fortsätta. Principen om fria val som en väsentlig del av fredsprocessen är accepterad av både Israel och PLO. Den västerländska grundprincipen om det nationella självbestämmandet på demokratins grund har därmed gjort viktiga framsteg. Det råder dock oenighet om hur valen skall arrangeras och vilka som skall få delta. Saddam Hussein söker få det till att Israel-- Palestina-frågan och Gulfkrisen hänger samman. Han försöker få sitt tillbakadragande från Kuwait avhängigt av att Israel drar sig tillbaka från ockuperade områden och likaså att Syrien lämnar Libanon. Detta är bara undanmanövrer från Saddam Hussein, han vill vara kvar i Kuwait och fortsätta betrakta det som en del av Irak. Motsättningarna mellan israeler och palestinier och mellan syrier och libaneser och mellan libaneser internt måste lösas under helt andra förutsättningar. Den stora ljuspunkten i detta mörker är FNs nya roll, ett starkt och enat FN som kan sätta kraft bakom sina ord. Det visar på nya möjligheter, ger nytt hopp om fredliga lösningar även i konflikter som är så infekterade som de i Mellanöstern. Herr talman! Sverige måste på allt sätt aktivt medverka internationellt och i internationella fora, då främst i FN, för att få till stånd en process mot en fredlig och demokratisk utveckling i denna del av världen,

Herr talman! I Morgonekot i dag hörde jag att utrikesministern sagt att Iraks ockupation av Kuwait från folkrättslig synpunkt kunde likställas med Israels ockupation av Västbanken. Detta måste vara en missuppfattning. Irak ockuperade Kuwait efter ett renodlat anfallskrig. Israel ockuperade Västbanken, Golanhöjderna och Gazaremsan under krig i självförsvar. Skillnaden mellan aggression och självförsvar har många legala konsekvenser. FNs säkerhetsråd har antagit bindande resolutioner, som beordrar Irak att dra sig tillbaka från Kuwait. På grundval av principen om kollektivt självförsvar konstaterar säkerhetsrådet rätten för Kuwait och andra vänligt sinnande stater att använda de medel som är nödvändiga för att nå detta mål. När det gäller Israel har säkerhetsrådet antagit flera resolutioner, främst 242 och 338, som erkänner de existerande staternas rätt att existera inom säkra och erkända gränser, men också av Israel kräver ett tillbakadragande från ockuperade områden efter förhandlingar. Iraks ockupation av Kuwait kan alltså icke likställas med Israels ockupation av Västbanken, Gaza och En helt annan sak är att utskottet är kritiskt till den ockupationspolitik som Israel nu tillämpar i de berörda områdena, och om detta är ju utskottet enigt. För Carl Frick vill jag bara göra ett par stillsamma påpekanden. Han talade om år 1939. För det första var det den 9 april 1940 som Tyskland anföll Norge, och för det andra överlämnade det norska stortinget i plenum till kung och regering alla de konstitutionella rättigheterna, innan kung och regering flydde till London.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att i en replik till Jan-Erik Wikström säga att orsakerna till en ockupation naturligtvis kan vara olika, och vi kan ha mer eller mindre stark sympati för dessa orsaker. Men ockupation är ockupation. Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan har pågått i mer än 22 år. Den bör snarast möjligt upphöra, och man bör komma till förhandlingsbordet för att lösa konflikten.
Herr talman! Jag vill tacka Jan-Erik Wikström för rättelsen. Själv sade jag också att mitt minne var kort, eftersom jag faktiskt bara var en femårig pojke vid tidpunkten i fråga. Därför är jag mycket glad för den korta men koncisa historieskrivningen. Den lägger jag på minnet.
Herr talman! Även jag är naturligtvis oerhörd kritisk mot Israels ockupationspolitik, men jag bestrider att man folkrättsligt kan jämställa de två fallen. Jag skulle kunna hänvisa till Bo Johnson Teutenbergs bok Folkrätt och säkerhetspolitik, där han skriver om just ockupationsbegreppet och utvecklar detta närmare. När man bedömer de här frågorna är det viktigt att man talar om på vilken grund man riktar kritik. Jag vill än en gång notera att utskottet har varit enigt i sin kritik av den ockupationspolitik som Israel tillämpar i de nämnda områdena, men det är, enligt min mening, felaktigt av utrikesministern att jämställa Iraks ockupation av Kuwait med Israels ockupation, som skedde i självförsvar under krig.

Herr talman! Betyder det, Jan-Erik Wikström, att ockupationen av Västbanken och Gaza inte är folkrättsligt felaktig?
Herr talman! Jag är medveten om att Evert Svensson inte alltid är någon nyansernas mästare, men ta de resolutioner som säkerhetsrådet har antagit i år och jämför dem med resolutionerna 242 och 338! Då framstår skillnaderna klart. I båda fallen gäller det ju uttalanden i säkerhetsrådet vilka vunnit legal kraft.
Herr talman! Jag noterar bara att detta inte var svar på min fråga.

Herr talman! Vi har redan tidigare i dag debatterat principerna kring den här typen av bankverksamhet och Internationella valutafonden. Vi har i den debatten hänvisat till vår motion i vilken vi säger nej till en höjning av kvoten till Vi konstaterar att den här föreslagna banken kommer att vägledas av Internationella valutafondens värderingar, som vi tidigare har riktat kritik mot. Genom erfarenheterna av IMFs verksamhet gentemot tredje världen vet vi att liten hänsyn tas till de sociala konsekvenserna när strukturanpassningsprogram genomförs. Risken är alltså betydande att man får samma utveckling i Programmen för Östeuropa skall utformas tillsammans med IMF enligt den överenskommelse som ligger till grund för bankens verksamhet. Jag vill än en gång säga att det finns en betydande risk att dessa länder hamnar i en skuldfälla av den typ som flera länder i tredje världen har gjort. Östeuropas skulder är i dag kraftigt växande och är i storleksordningen 160 miljarder dollar. Det kommer sannolikt att leda till en snabbt växande arbetslöshet och kraftiga försämringar av olika sociala rättigheter. Det är inte uteslutet att vi även i Östeuropa kan få se ''IMF-kravaller'' av den typ som vi hittills har sett bara i tredje världen. De säkerhetspolitiska konsekvenserna av en sådan social oro skall inte underskattas. Uppläggningen av överenskommelsen för banken visar risken att de östeuropeiska staterna för lång tid framöver kommer att vara fast i ett skuldberoende, framför allt till EG-staterna. Från att tidigare ha varit politiskt och ekonomiskt beroende av Moskva kan dessa länder nu i stället bli beroende av länderna västerut. Vi anser att det är viktigt att Sverige använder sina resurser till generösa lån för att främja en resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning och stödja vägen till ekonomisk och politisk självständighet i Östeuropa. En demokratisk samhällsutveckling och omsorg om miljön är ytterst viktig. Få av dessa mål finns över huvud taget nämnda i den överenskommelse som skall ligga till grund för Vi menar att Sverige i stället för att ansluta sig till denna bank borde ställa sig i spetsen för ett arbete som syftar till att stödja demokratiseringen i Östeuropa, med ekonomiska program som bygger på principer om sociala och miljömässiga hänsynstaganden. Vi tror att det är individernas utveckling genom utbyggnad av sjuk och hälsovård, utbildning och bostäder som måste vara basen för att man skall få en stabil ekonomisk utveckling. Internationella banker och fonder som behövs för sådant arbete måste vara uppbyggda på ett annat sätt än den här föreslagna banken och bygga på principen ett land en röst. Vi skulle också gärna se att den finansiella basen byggdes upp med resurser som frigjorts från den militära upprustningen.

Herr talman! Vi i miljöpartiet de gröna ser mycket positivt på att man i Västeuropa och i andra länder i samverkan faktiskt vill försöka bistå Östeuropa när det gäller att återuppbygga områdena efter de katastrofala misslyckanden som har gjorts under så många år och med så hemska ekologiska och sociala konsekvenser. Vi tycker också att det är mycket viktigt att de östeuropeiska länderna kan slå vakt om sitt ekonomiska självbestämmande, så att de kan gå framåt och nå ekologisk och social balans och social rättvisa i framtiden. Därför tycker vi att denna banks regler måste kompletteras på olika sätt. Miljökonsekvensutredningar skall göras genomgående före alla lån, så att man får en god miljöeffekt av sina satsningar. Man skall sätta en miljövänlig produktion som ett överordnat mål för verksamheten, så att situationen inte blir ännu värre. Suveräna republiker inom ramen för unioner och de sovjetiska delrepublikerna måste kunna delta som direktanslutna medlemmar i denna bank. En röstmajoritet för EG får inte garanteras, oberoende av medlemskap och insatser. Östeuropa får inte riskera att få ett stort maktherravälde över sig i framtiden, utan dessa områden skall utvecklas på ett sunt, demokratiskt, socialt och ekologiskt rimligt sätt. Vi får inte i vårt högmod sätta klacken på dem och tala om precis hur de faktiskt skall utvecklas i framtiden. Det tror jag är utomordentligt viktigt. En insikt har saknats i denna bank. Därför vill vi att regeringen inte skall ratificera det här förslaget förrän man har fått in de olika bestämmelser som vi har angivit i vår motion och i vår reservation. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Vi har i Sveriges riksdag vid tidigare tillfällen diskuterat det utomordentligt dåliga ekonomiska läget i Öst och Centraleuropa. Vi har bilateralt anslagit ganska mycket svenska pengar för att hjälpa till i miljöarbetet och utvecklingsarbetet i Central och Östeuropa. Läget är kanske värre än vi tidigare har anat. De beskrivningar av samhällsekonomin, av kommunikationssystem och av försörjningsmöjligheter som vi har gjort här tidigare är troligen inte tillräckligt realistiska. Det talas nu om risk för hungersnöd under vintern, inte bara på grund av att det inte finns mat, utan därför att man inte kan få fram den. Industrin är på sina håll totalt förstörd, och miljöangreppen är ofattbart stora. Nu är det bråttom. Av det skälet ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets förslag, som innebär att vi nu ber riksdagen att anvisa 525 miljoner till denna bank i Västeuropa för att bygga upp Öst och Centraleuropa. Det blir en stor bank. Och pengarna behövs nu. Avsikten är att banken skall börja arbeta under våren 1991. Det uppskov som föreslås från bl.a. miljöpartiet är skadligt. Det skulle nämligen betyda att banken inte kan komma i gång vid den tidpunkt som är nödvändig, utan det skulle bli kraftiga förseningar. Man kan naturligtvis framöver ändra bankens regler. Och jag vill inte utesluta att det kan vara behövligt. Men vi föreslår att Sverige ansluter sig nu till det regelsystem som föreslås, och vi får ha en beredskap att om det behövs göra förändringar sedan, eftersom pengarna behövs nu. Jag vill också betona att när miljöpartiet säger att det är viktigt att man har regler som garanterar en miljöanpassad och riktig produktionsprocess är det exakt vad som står i förslaget, och det står i bankens regelsystem. Utrikesutskottet understryker att så är fallet. Man kommer att använda pengarna huvudsakligen till att investera i miljövänlig industri. En del pengar kommer också att kunna användas för att skapa den infrastruktur som blir nödvändig för att denna miljövänliga industri skall kunna fungera. Jag avstår nu, herr talman, från en EG-debatt. Miljöpartiet vill ha en eller två EG-debatter varje vecka. Men vi kommer att ha en sådan den 11 december. Därför gör jag inga EG-inlägg just nu. Jag noterar bara att röststyrkan mellan olika länder i banken är beroende av, vilket är normalt, ländernas ekonomiska insatser. Det är en stor bank. Sverige gör en liten del av insatsen, men den är nödvändig. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets förslag.

Herr talman! Jag skulle ha ägnat några minuter här till att utveckla kulturutskottets tankar när det gäller statens konstråd. I utskottet är det enbart Kaj Nilsson som har avvikande uppfattning. Eftersom han tydligen har givit upp innan debatten har börjat, skall jag be att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 4 gällande vissa konstfrågor.

Herr talman! Jag beklagar att jag är sen. Jag noterar att jag redan fått en reaktion på min reservation. Reservationen bygger på motion Kr244. I den vill vi reformera och förbättra arbetsvillkoren framför allt för bild och formkonstnärer, som har en särskilt svår arbetssituation som fria yrkesutövare och som arbetar på en otrygg arbetsmarknad. Som ett led i dessa intentioner föreslås en reformering av statens konstråds verksamhet. Strävan är att befrämja en förändring så att dessa ''fria'' yrkesutövare kunde närma sig en löntagarsituation, vilket skulle underlätta de sociala och ekonomiska arbetsvillkoren för hela den samlade konstnärskåren. Det kan inte med säkerhet fastställas hur stor denna yrkesgrupp är. I folk och bostadsräkningen 1985 Organisationer inom KLYS-organet, alltså konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, får antalet att stanna vid 12 782. Då är konstnärsorganisationerna utanför KLYS inte medräknade, inte heller de konstnärer som valt att verka oberoende av organisationsanslutning. Denna statistik ger vid handen att en mycket stor del av den yrkesverksamma konstnärskåren står utanför KLYS-organet och därmed också KRO och KIF. Drygt hälften av landets konstnärer torde alltså stå utanför nämnda samarbetsorgan.

Endast två av bildkonstnärernas organisationer är representerade, dels i KRO med två ordinarie och två ersättare, dels i KIF med en ordinarie och en ersättare. Därtill kommer två ordinarie och två ersättare från akademien för de fria konsterna. I styrelsen för statens konstråd utses av regeringen tre av de ordinarie ledamöterna och tre av ersättarna på förslag av KRO och KIF. De fem ordinarie ledamöterna och fem ersättarna i rådet, som samtliga är konstnärer, ansvarar inför konstrådet som projektledare för beredning av frågor om projekt med byggnadsanknuten konst samt för beslut om bedömning av färdigställda projekt och beslut om inköp av sådan konst som inte har fast byggnadsanknytning. Det är inte ett obetydligt inflytande. Jag skall be att få citera från Aftonbladet så långt tillbaka som från 1967, men det kanske ändå kan vara på sin plats: ''Så fort KRO föreslår konstnärer till tävlingar eller väljer juryer för dessa har man i organisationen tagit parti för den ene medlemmen mot den andre. Vad det innebär i praktiken är att KRO:s arbetsutskott och jurykommittéer har ett reellt inflytande över de utsmyckningar som planeras i landet. Representanter som är valda på fackliga grunder bestämmer alltså både för konstnärskåren och den allmänhet som har att ta emot dekorationerna. Det vore ju som om Journalistförbundets representanter skulle bestämma över tidningarnas redigering.'' Detta var sagt av Bengt Olvång. En översyn bör göras av verksamheten vid konstrådet med särskilt beaktande av krav på objektivitet. Konstnärer och representanter för deras organisationer bör inte ingå i styrelsen. Denna bör ges en neutral och opartisk sammansättning. Det kan annars lätt uppstå risk för att expertbiståndet vid inköp av konst favoriserar viss intresseorganisations medlemmar. Fler kategorier människor bör kunna delta i beslut om konstförvärv genom decentralisering till representanter för fackliga organisationer, arbetsgivare etc. Lämplig konstsakkunnig bör anlitas för konstnärlig rådgivning. Översynen av konstrådets verksamhet skall också syfta till att regeringen ger förslag om olika anställningsformer för bild och formkonstnärer. De medel som i dag utgår till kontraktsbundna uppdrag skall i stället användas till anställning av konstnärer inom olika berörda myndigheter. Statens konstråd bör ges mera övergripande uppgifter, såsom planering av projekt, budgetfrågor, dokumentation m.m. och skall ansvara för ledigkungörelse av tjänster. Här finns alltså stora områden att reformera.

Herr talman! Kaj Nilsson får vi välkomna in i plenisalen. Han kände väl starkt för sin motion att han nästan tappade andan. Jag skall göra några kommentarer. I statens konstråd bedrivs vi en mycket väsentlig verksamhet. Jag tycker inte det är riktigt att citera utdrag som är skrivna 1967. Så sent som den 1 oktober i år har konstrådets ordförande överlämnat en översyn av rådets organisation och rutiner till regeringen. Kaj Nilsson begär att konstrådets styrelse skall ges en neutral och opartisk sammansättning. Vidare begär han en undersökning av formerna för expertbistånd vid inköp av konst. Konstrådets styrelse utses av regeringen. Regeringen inhämtar då förslag till företrädare från olika berörda organisationer. Mandatperioden är tre år. Denna period kan utsträckas till ytterligare tre år. De treårsperioderna utgör enligt mitt sätt att se en garanti för att rådet inte stelnar i invanda arbetsmönster eller att det blir ett ensidigt tyckande. Jag anser när det gäller opartiskheten att man bör påpeka att JO så sent som 1988 bedömde om jäv kunde anses föreligga i Sveriges bildkonstnärers styrelse, då vissa medlemmar där som tillhörde KRO och KIF fattade beslut om bidrag till organisationer som de tillhörde. Efter undersökningar svarade JO klart nej; det var inte jäv. Av detta drar jag slutsatsen att det inte kan anses partiskt att medlemmar av KRO och KIF ingår i statens konstråds styrelse. Jag menar alltså, herr talman, att de experter som Kaj Nilsson efterlyser redan har en plats i statens konstråd, antingen i egenskap av styrelseledamöter eller adjungerande ledamöter. Självfallet anser jag att även andra konstnärsorganisationers än KROs och KIFs företrädare skall kunna bli aktuella för styrelseposter. Jag vill beträffande decentraliseringen av verksamheten uppmärksamma det fina arbete som har gjorts när det gäller ''Konst där vi bor''. Över hela landet har konstnärlig utsmyckning av byggnader tagit fart, och nya arbeten för 30 miljoner har engagerat sextiotalet konstnärer. Målet att nå ut till hela landet och bereda konstnärer arbete har i sanning uppnåtts i år.

Herr talman! Det citat jag använde från 1967 tycker jag fortfarande är relevant för hur situationen är i dag -- den har inte förändrats. Ingegerd Sahlström tycker att det skall finnas plats för andra organisationer också. Då glömmer hon bort den stora gruppen, nästan hälften av alla konstnärer, som är oberoende och arbetar utanför organisationsanslutning. Jag skulle kunna återge ett senare uttalande i den här frågan från Europarådets grupp som har granskat den svenska kulturpolitiken. Där ger man mig faktiskt rätt på den här punkten. Det är en granskningsrapport och gäller konstnärers medverkan vid fördelning av stipendier, ersättningar och uppdrag inom statliga organisationer, såsom statens kulturråd. Slutsatsen i rapporten går bl.a. ut på att staten bör engagera yrkesverksamma konstnärer i en rådgivande snarare än beslutande funktion och i stället ge större ansvar till sakkunniga utan bindning. I rapporten skriver man: Frågan är om det är så lämpligt att konstnärer får förmedla beställningar till andra konstnärer och avgöra vad som skall köpas in och om inte konstnärers fackliga organisationer har för stor makt i stipendiekommittéerna. Det är svårt att hitta en bra balans i procedurerna av det här slaget och garantera en opartisk bedömning utan att öka byråkratin. En önskvärd förändring vore att myndigheterna i större utsträckning använde konstnärliga yrkesutövare som rådgivare i stället för beslutsfattare så att intressekonflikterna kunde minimeras och lade större ansvar på oberoende personer med hög kompetens och gott omdöme. Jag tycker att detta ytterligare understryker det som jag har framfört i reservationen. Bidrag till enskilda konstnärer bör alltså i större usträckning knytas till särskilda projekt och bestämda konstnärliga uppgifter. Konstnärer bör uppmuntras att skapa bättre avsättning för sina verk och bygga upp kontakten med publiken på marknaden. Här finns fortfarande plats för nytänkande, inte bara hos regering och kulturminister utan också hos kommuner och landsting när det gäller deras konstoch kulturpolitik.
Herr talman! Det Kaj Nilsson uttalar om projekt förvånar mig litet. I den motion som han har skrivit menar han att det skall vara fasta anställningsformer för konstnärer. Efter behandlingen av motionen i utskottet är jag inte lika övertygad som Kaj Nilsson om att en redan fungerande verksamhet kan förbättras genom en rad ganska ogenomtänkta förändringar. Jag är medveten om att alla verksamheter kan göras bättre, men jag tycker också att de förslag som statens kulturråd har kommit med när det gäller ett nytt arbetssätt är bra. Vi skall låta rådet pröva sina nya arbetsformer. När det gäller förbättringar är det inte bara att röra om i en gryta. Det är inte rörandet som är det väsentliga, utan det gäller i sanning att komma fram till konkreta förslag. När det gäller statens kulturråds verksamhet i dag är utskottets majoritet helt enig och står bakom det förslag som finns i betänkandet.
Herr talman! Det är inte projekten som jag har invänt mot, utan hur de kommer att hanteras, vad som kommer att bestämmas och vilka beslut som kommer att fattas. Jag anser att det skall finnas en rådgivande funktion hos konstnärerna, inte en beslutsfattande funktion. När det gäller bedömningen av konstverk, projekt och annat bör det finnas en helt opartisk person som är sakkunnig på området. Det är den principen som skall gälla. Med denna fortsatta verksamhet kommer man fortfarande att ha en facklig överrepresentation -- om jag får uttrycka mig på det sättet. De oberoende konstnärerna, de som inte är anslutna, kommer inte att ha en chans.
Herr talman! Det är viktigt att vi har medel dels till inköp av konst, dels till att ge konstnärer arbete. I Kaj Nilssons förslag finns det en hel del fördyrande administrationskostnader. Han vill att man skall kalla in olika experter och att man skall bygga upp regionala verksamheter. Han anser vidare att man skall infordra anbud på konst och att man skall samordna överläggningar osv. Listan kan göras mycket lång. Frågan som till sist utkristalliseras är hur mycket pengar som kommer att bli över till rena konstinköp och till konstnärerna. Detta tycker jag Kaj Nilsson skall fundera över. För mig gäller: mindre byråkrati och mer pengar till konsten.
Herr talman! Jag håller med om att man inte skall ha överdrivna byråkratiska anordningar. Ingegerd Sahlström tyckte att det här kommer att bli byråkratiskt. En annan effekt av den utveckling som hon har sagt att jag företräder är att beslut och bedömningar kommer mycket nära brukarna, dvs. de som kommer att ha konsten omkring sig. Det är ett mycket viktigt syfte att konsten förankras så nära brukarna som möjligt. Den effekten får man inte glömma bort. Om denna utveckling leder till en viss byråkratisk utökning tycker jag att det kan vara värt det priset.
Herr talman! Jag har endast tolkat Kaj Nilssons motion och jag vill än en gång uttrycka min tveksamhet till utökad byråkratisering. Jag konstaterar slutligen att Kaj Nilsson är ensam i utskottet om sina tyckanden. Övriga utskottsledamöter är eniga när det gäller betänkande nr 4.
Fru talman! Att jag är ensam om mina åsikter tyder på att jag är före när det gäller den här utvecklingen. Det är självklart. Att detta skulle ha mindre värde har inte att göra med hur man ställer sig i utskottet i olika ärenden. Det kan också vara så att det finns många intressen som är svåra att rubba på och att göra någonting åt. Jag skall be att få återkomma i detta ärende.

Fru talman! Jag har inte mycket att lägga till den redogörelse för reservationen som har givits nu. Miljöpartiet de gröna tycker också att det går för fort. Dessa kulturhistoriskt viktiga grundföreteelser som finns i ortnamnen håller på att utplånas. Det blir mycket svårt att tolka den historiska innebörden av sådana saker som de här namnen kan ge många besked om. Jag har inte mer att komma med än att yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 6. Samtidigt vill jag försäkra Stina Gustavsson att kulturutskottet som vanligt tar alla motioner på största allvar. Detta ärende tycker jag att man kan se som ett exempel på frågor, där vi i utskottet är eniga om målen och oeniga om de medel vi behöver för att nå målen. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning förfogar vi redan över de medel som krävs för att vårda och bevara ortnamn som de kulturhistoriskt värdefulla arv de utgör, även om vi ännu inte lyckats att till hundra procent utveckla vår förmåga att använda dessa medel. Vi har ortnamnsrådet knutet till lantmäteriverket som ett samarbetsorgan för alla som har inflytande på ortnamnsverksamheten, som samarbetsorgan men också som den som skall lämna råd och stöd i ortnamnsfrågor, som skall informera, utbilda handläggare och vara med i opinionsbildningen på detta viktiga område. Nu har organisationen fungerat i fem år, och lantmäteriverket har satt i gång ett översyns och uppföljningsarbete, som kommer att pågå ännu en tid -- en bit in på nästa år, enligt uppgift. Råd och anvisningar håller på att utarbetas och man planerar seminarier där frågor om ortnamn kommer att tas upp. Sammantaget gör detta att vi tror att vi kan se fram emot en förstärkning av ortnamnsverksamheten och att det kan ske inom ramen för de regler som nu gäller. Vi har i den gemensamma skrivningen i utskottsbetänkandet sagt att det är viktigt att lantmäteriverket visar stor generositet när det gäller att på kartor använda ortnamn som inte längre används i fastighetsregistret. På registerkartan finns det, som det står i utskottsbetänkandet, ungefär hundratusen namn. Där saknas alltså en mängd ortnamn som har försvunnit i fastighetsbeteckningssammanhang. På den ekonomiska kartan finns det däremot ungefär en miljon namn. Där finns namnen kvar. Det är den ekonomiska och den topografiska kartan som människor i allmänhet använder. Registerkartan används bara i officiella sammanhang. Jag tycker att man kan hysa förståelse för oron i centermotionen, men enligt min mening andas den en överdriven pessimism om framtiden och en överdriven tilltro till vad man skulle kunna uträtta med en lagstiftning. Avslutningsvis vill jag påpeka att utskottsmajoriteten instämmer i att det är av stort kulturhistoriskt och socialt värde att ortnamn vårdas och bevaras.